Herr talman! Utrikesutskottet konstaterar i inledningen av sin skrivning i betänkande nr 23 att det internationella läget inte undergått någon förbättring under det senaste året. Och utskottet fortsätter: ”Misstro och felbedömningar kan leda supermakterna in i kriser som de får svårt att kontrollera. Det är mot denna bakgrund den pågående kapprustningen ter sig särskilt farlig.” Självfallet kan faran med en fortgående upprustning uttryckas med starkare ord — ord som likväl vore otillräckliga för att skildra följderna av en militär storkonflikt. Kammaren kommer säkert att under debatten i dag få exempel på den fortgående upprustningen och på oförmågan hos supermakterna att nå den vändpunkt där nedrustning är det enda alternativet för jordens befolkning. Jag skall här begränsa mig till att redogöra för utskottets behandling av de nedrustningsmotioner som väckts till årets riksmöte och för utvecklingen på nedrustningsområdet. Längtan efter fred och avståndstagandet från ett kärnvapenkrig engagerar allt fler människor. Nya rörelser växer fram, och kraven på statsmakterna att genomföra åtgärder i riktning mot nedrustning blir allt starkare. Naturligtvis återspeglas dessa krav i de motioner som utskottet har haft att behandla. Utskottets betänkande är enhälligt. De demokratiska partierna står i år — liksom föregående år — eniga bakom den nedrustningspolitik som förs av Sveriges regering. Även om det internationella läget inger oro, och även om framstegen på nedrustningsområdet är näst intill obefintliga, kan vissa ljuspunkter noteras. USA har uttryckt önskemål om förhandlingar om strategiska kärnvapen, och i slutet av juni väntas de s.k. START-förhandlingarna påbörjas. Bresjnev har uttalat en viljeinriktning om frysning av kärnvapnen, och i USA:s senat har senatorerna Kennedy och Hatfield lagt fram en resolution med liknande innebörd. Frysning av kärnvapen innebär dock inte nedrustning. Nedrustningsmålet är gradvisa och balanserade nedskärningar av kärnvapenarsenalerna, syftande till eliminering av dessa. Diskussionerna i nedrustningskommittén i Geneve fortsätter, och supermakterna har efter långvariga förhandlingar enats om att CD skall inrätta en särskild arbetsgrupp för att inleda förhandlingar om ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Frågan om kapprustning i yttre rymden har för första gången tagits upp till behandling, och mandatet för pågående förhandlingar om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen har vidgats. Sverige fortsätter aktivt arbetet på att få till stånd en konvention om förbud mot radiologiska vapen. De marina rustningarna har aktualiserats, och utskottet anser att det vore värdefullt med en FN-studie angående dessa rustningar. För biologiska vapen finns redan en konvention i kraft sedan 1975. Den konventionen förbjuder användning av genteknik vid framställning av biologiska stridsmedel, vilket utskottet erinrar om med anledning av en motion med Karin Israelsson som första namn. Nedrustningskommitténs förslag till ett fullständigt nedrustningsprogram att föreläggas FN:s extra session om nedrustning har däremot många brister. Det är vagt och alltför ofärdigt, och det motsvarar inte de förhoppningar som många knöt till utformandet av programmet vid FN:s förra specialsession. Men dialogen fortsätter, och vårt land har traditioner att förvalta i sitt agerande. Utskottet understryker vikten av att nedrustningsarbetet måste fortgå oberoende av internationella konflikter. Det är nödvändigt att arbetet intensifieras, även om det internationella läget mellan supermakterna eller på andra områden hårdnar. En sådan uppfattning kommer också till uttryck i den snabbt framväxande fredsrörelsen, en opinion som geografiskt är västorienterad och som med växande styrka reagerar mot den pågående upprustningen därför att följderna av ett kärnvapenkrig blir alltmer uppenbara. Det är möjligt att en växande fredsrörelse kan få effekt på supermakternas benägenhet för förhandlingar. För förhandlingar fordras emellertid att bägge parter är villiga därtill, och så länge motsvarande opinionsyttringar inte har möjlighet att komma uttryck i öststaterna torde de positiva effekterna av västvärldens fredsviljeyttringar dröja. Det räcker med att erinra om att Östtyskland har förbjudit bärande av ett märke med Bibelordet om att svärd skall smidas till plogbillar. Herr talman! Utskottet redovisar i betänkandet huvuddragen i regeringens svar till FN:s generalsekreterare inför specialsessionen. Svaret är uttömmande och ger en sammanfattning av Sveriges syn på det fortsatta nedrustningsarbetet. Trots de ljusningar som jag tidigare nämnt ger utskottet inte uttryck för någon större optimism inför resultatet av den kommande FN-sessionen — så länge inte vilja till eftergifter finns hos supermakterna får förhoppningarna begränsas till att pågående förhandlingar på sikt kan ge resultat. Motionerna från vpk är i stort sett likalydande med förra årets, och utskottet har inte funnit skäl att ändra sina ställningstaganden till motionernas yrkanden. Det finns många olika orsaker till kapprustningen i världen: ideologiska, religiösa, kulturella och etniska. Också kampen om råvarorna har betydelse, men att ensidigt plocka ut en enda faktor som förhärskande anser inte utskottet vara möjligt. När det gäller frågan om sambandet mellan kärnkraftsteknologi och kärnvapenspridning måste arbetet inriktas på en förstärkt kontroll av utbränt bränsle och en ökad anslutning till det internationella kontrollorganet IAEA. Det är dessutom uteslutet att plutonium från svenska kärnkraftverk skulle kunna användas för kärnvapenframställning. Vi fattar själva alla beslut om vidarehanteringen av vårt avfall från reaktorerna. Herr talman! Flera motioner har berört frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. För fredsrörelsen i vårt land har detta blivit en huvudfråga. Jag kan personligen se flera nackdelar med att denna fråga fått en så framträdande ställning i den allmänna nedrustningsdebatten. Låt mig ge några exempel. 1. En alltför stark koncentrering på Norden som kärnvapenfri zon kan minska engagemanget för andra och mera näraliggande nedrustningsmål. 2. Aktiviteterna kan komma att dölja de av de fem kärnvapenmakterna i skilda uttalanden gjorda utfästelserna 1978 att inte använda eller hota använda kärnvapen mot stater utan sådana vapen, de s.k. säkerhetsgarantierna. Utrikesutskottet finner det viktigt att slå fast att Sverige förutsätter att garantierna i sin nuvarande formulering omfattar Sverige. 3. Frågan om en kärnvapenfri zon måste alltid ses i ett större europeiskt sammanhang. 4. Frågan om en nordisk kärnvapenfri zon kan aldrig diskuteras fristående från de säkerhetspolitiska förhållandena, varken i vårt eget land eller i större geografiska sammanhang. Dessa reservationer mot frågan om en kärnvapenfri zon som en huvudfråga i det svenska nedrustningsarbetet får inte hindra oss att i detta arbete oförtrutet sträva efter förhållanden som säkrar våra nordiska länder mot kärnvapenanfall med bibehållande av vår frihet och vårt oberoende, som ett led i ett världsomfattande nedrustningsarbete. Norden har aldrig haft några kärnvapen inom sitt territorium med undantag av sådana vapen på ryska ubåtar som befinner sig i våra vatten — eller på våra klippor. Däremot har vi kärnvapen stationerade i vår omedelbara närhet, med bärare så inriktade att de bör vara avsedda för mål inom Nordens gränser. Utskottet står fast vid sin uppfattning att sådana vapen som ett led i en överenskommelse måste dras bort. Ett avtal med supermakterna om en kärnvapenfri zon i Norden kan också komma att innehålla förbehåll som vi aldrig kan acceptera. Grunden i vår neutralitetspolitik är vår suveräna rätt att ensamma bestämma om vårt handlande, också när vi befinner oss i en krissituation. På samma sätt får aldrig sådana kontrollinstrument knytas till ett avtal att vår säkerhetspolitik påverkas genom att avtalet kan användas som ett påtryckningsmedel och därigenom hindra vår frihet att agera i olika situationer. Frågan om vilka förpliktelser mot supermakterna som är förenliga med vår neutralitetspolitik hör till de frågor som nu utreds. Utskottet har erfarit att de nordiska länderna utifrån sina olika säkerhetspolitiska utgångspunkter satt i gång både egna utredningsarbeten och ett gemensamt åsiktsutbyte kring frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Utskottet förutsätter att detta utredningsoch kontaktarbete fortsätter för att man skall kunna utröna om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Mot bakgrund av det pågående utredningsarbetet finner inte utskottet anledning att tillstyrka vpk:s krav på tillsättandet av en svensk fempartikommission för upprättande av en nordisk kärnvapenfri zon. Herr talman! Om några veckor börjar FN:s andra specialsession för nedrustning. Under en tid skall alla världens nationer mötas för att diskutera villkoren för mänsklighetens överlevnad, och resultatet av konferensen kommer till stor del att bero på viljan till eftergifter hos supermakterna. De små nationernas agerande är emellertid inte betydelselöst. Sverige har av tradition en särställning i nedrustningsarbetet, och denna särställning kommer att utnyttjas och fordra ett hårt arbete för att man skall kunna bidra till att föra världen ett litet steg närmare det mål som miljarder människor eftersträvar: att få leva i fred. Det är därför glädjande att än en gång konstatera enigheten inför det svenska nedrustningsarbetet och det vaknande intresse detta arbete röner hos allt större delar av vår befolkning. Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det torde inte råda några delade meningar om oron för upprustningarna. Denna oro har framkommit varje gång i de senaste årens debatter här i kammaren om nedrustning. Att vi har fått se ett slut på den tendens till avspänning som i alla fall fanns under 1970-talet och att vi nu har gått in i ett helt annat internationellt läge kan ju inte annat än oroa alla. Däremot kan man ha litet olika uppfattningar om orsakerna till att det förekommer rustningar. Vi har försökt att i en av våra motioner belysa en del av det material som brukar användas i debatterna och som tagits fram av fredsforskare och andra som sysslar med sådana här saker. I stort sett brukar man dra fram tre orsaker till rustningar när man diskuterar dessa frågor bland fredsforskare och i andra grupper. Den första är vad som skulle kunna kallas för misstrossyndromet — låt mig använda det uttrycket. Man säger att man har dålig kunskap om resp. parters intentioner. Man vet inte riktigt var man har motståndaren, men får man bara komma tillsammans och sätta sig ner och förhandla vid runda bord eller fyrkantiga, så kommer det att lösa sig. Det gäller då framför allt de stora maktblocken. Detta är, kan man säga, den officiella linjen, den som kommer fram i alla sådana stora nedrustningssammanhang som har berörts av Ingrid Sundberg. Man säger att kommer man bara tillsammans och får tala om saken, skall man komma fram till lösningar. Det är i och för sig en from och riktig önskan, men det är kanske inte så mycket misstro som ligger bakom — den finns kanske där — och inte heller att man inte vet var man har motståndaren, utan det finns nog mera medvetna orsaker. Förhandlingarna är viktiga — de skall fortgå — men man skall också ta fram andra faktorer. Den andra förklaringen är vad fredsforskare och andra brukar kalla för djävulsmyten eller något sådant — vardera sidan tillerkänner alltid motståndaren de mest djävulska syften: det är de andra som inte ställer upp på goda förslag, det är de andra som driver fram rustningar, och man blir tvingad att följa med på alla sätt. Det är självklart att den orsakskombinationen måste förkastas, därför att den är helt och hållet partisk. Den används av Sovjet visavi USA och tvärtom. Man lägger i stort sett hela skulden på motståndaren. Denna förklaring kan aldrig accepteras. Den tredje förklaringen, som man brukar lägga större vikt vid när man på forskarnivå sysslar med de här sakerna och som vi har försökt belysa i vår motion, rör de i grunden ekonomiska frågor som ligger bakom: kampen om råvaror och kampen om marknader — helt enkelt kampen om herraväldet över världens resurser. Det är då det börjar bli litet mer intressant och man kan skönja litet klarare och tydligare bakomliggande mönster än i de två andra teorierna, som inte på något sätt berör dessa frågor. Tar man inte upp och tittar på framför allt kampen om råvarutillgångarna och kontrollen över dem får man också en sned bild av vad som verkligen ligger bakom. Det är orsaken till att vi från vpk både i år och i fjol har velat lyftat lyfta fram de här förhållandena på ett mer adekvat och tydligt sätt. Utskottet svarar likadant i år som i fjol och talar om etniska, religiösa och andra motiv. Det kan givetvis ha sin betydelse, men ser vi på konflikterna i världen — i dagsläget eller i det förgångna — skall vi ofta finna vid närmare kontroll att det bakom vad som har kallats religionskrig, motsättningar mellan etniska grupper osv., nästan alltid har legat ekonomiska intressen. Ett bra exempel i vår egen tid är konflikten på Nordirland. Den har ofta framställts i svenska massmedia och på andra håll som en konflikt mellan katoliker och protestanter. Det är inte vad det handlar om i grund och botten, utan det är en konflikt mellan en egendomsägande grupp — engelsmän som kommit dit under tidigare historiska epoker — och den ursprungliga irländska befolkningen. Att sedan den ena gruppen råkar vara katoliker och den andra protestanter är väl en slump, och det är inte det som är konfliktens kärna. — Jag har tagit detta som exempel på vad vi menar när vi talar om att man borde mer än nu lyfta fram de ekonomiska orsakerna bakom konflikterna. I fallet Nordirland är det inte fråga om råvaror, men det är fråga om vem som skall besitta produktionsresurser och annat på denna lilla ö. I det stora världsperspektivet är dessa frågeställningar givetvis mycket intressanta. Man kan konstatera, vilket har skett åtskilliga gånger, att den ena av stormakterna — USA — är extremt beroende av import av en mängd olika viktiga råvaror för att över huvud taget hålla sin ekonomi i gång. Man kan som exempel ta den viktigaste varan av alla, oljan, där USA är importberoende till 50 20. Förenta staterna kan självt bara producera hälften av den olja landet förbrukar! Resten måste importeras, och den importen sker i allt större omfattning från länderna kring Persiska viken och Arabiska halvön. Detta beroende ligger naturligtvis bakom en sådan företeelse i rustningssammanhang som upprättandet av den amerikanska brandkårsstyrkan som var färdig förra året, RDF — Rapid Deployment Force — som är konstruerad, utrustad och uppsatt enbart för att kunna sättas in för kontroll och försvar av USA:s oljeintressen i den här delen av världen. Upprustningen i USA har således fått en kraftig kick uppåt just i det här sammanhanget. Det var intressant att höra den förre amerikanske presidenten Carter när han framträdde i TV vid sitt besök i Sverige för några veckor sedan. Det var något som många svenskar förhoppningsvis tittade på, eller i varje fall borde hatittat på. Han sade faktiskt i klartext — denne förre amerikanske statschef — att den upprustningsspiral som har inletts av Reaganadministrationen är ett klart brott mot den tidigare efterkrigspolitiken i USA. Den är t.o.m. ett brott mot den militära politik som har bedrivits av tidigare republikanska presidenter som Ford och Nixon, vilket alltså president Carter uttryckligen sade.

Det finns enligt vår uppfattning alla skäl att klarare och tydligare uppmärksamma kampen om tillgången till dessa viktiga strategiska råvaror när vi talar om nedrustning, upprustning och andra frågor som hör ihop därmed. Man får inte bara skyffla undan det till en delfråga bland alla de andra, som ofta är ytliga — religiösa frågor, etniska frågor osv. De ekonomiska frågorna är grundläggande och betyder ofta mest i sammanhanget. Vi har också tagit upp en annan fråga, som vi har haft uppe åtskilliga gånger tidigare, nämligen sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Jag måste säga att utskottets skrivningar och även Ingrid Sundbergs redogörelse här förvånar mig. Vad som har hänt under de senaste två åren när det gäller att belägga sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen har ju verkligen visat att detta samband är en realitet, att det är oerhört viktigt och att det betraktas som ett mycket stort problem att kontrollera kärnvapenspridningen just därför att den civila kärnkraftens utbyggnad har accelererat på det sätt som den har. Därför är det konstigt när utskottet säger att det inte kan finna någon omedelbar koppling mellan spridning av kärnkraftsteknologi och spridning av kärnvapen. Det har ju belagts gång på gång att det finns sådana kopplingar. I dagarna är vi oerhört oroade över Pakistans accelererade försök att skaffa sig kärnvapen just därför att man har lyckats få ett civilt kärnkraftsprogram på fötter. Man har kanske redan en bomb; i vilket fall som helst lär man kunna ha den ganska snart. Vi har Argentina — för tillfället invecklat i fullt krig — som på liknande sätt är en stat som genom ett civilt kärnkraftsprogram har skaffat sig förutsättningar att övergå till vapenproduktion. Det är alltså litet nonchalant av utrikesutskottets ledamöter att skriva på det här sättet. Vad som också, och ännu mera, är egendomligt är när man skriver att för egen del har Sverige iakttagit en mycket återhållsam hållning beträffande export av kärnkraftsteknologi. Det har vi ju inte gjort. Vi arbetar för fullt för att sälja våra kärnkraftsreaktorer. Nu senast är det i Mexico vi strävar efter att i full omfattning placera ASEA-reaktorer. Förutvarande utrikesministern Blix gjorde uppmärksammade uttalanden, när han tillträdde sin chefspost på IAEA om att han ville vara med och befrämja spridningen av kärnkraft till tredje världens länder och därmed naturligtvis indirekt spridningen av kärnvapen. Tvärtom arbetar Sverige alltså mycket aktivt för att exportera sin kärnkraftsteknologi, så det utskottet skriver på s. 17 är helt felaktigt. Vi har inte alls visat någon återhållsam attityd. Tidigare har vi försökt exportera till Turkiet, till schahens Iran och till många andra länder, fast vi inte har lyckats på grund av att vi inte har kunnat ge tillräckligt goda ekonomiska villkor. Detta är en verklig hake när det gäller den svenska inställningen till spridning På samma sätt förhåller det sig med risken för att plutonium från svenskt kärnkraftsavfall skall hamna på världsmarknaden. Här står också i utskottets betänkande: Det finns ingen grund för ett antagande att plutonium från svenska kärnkraftverk skulle kunna bidra till kärnvapenspridning. Men det finns det ju. Det avtal som Sverige har träffat med Cogéma i Frankrike garanterar ju detta franska företag ett svinn av plutonium som man inte behöver redovisa. Det finns tydligt och klart utsagt i avtalstexten att det är tillåtet att redovisa det upparbetade plutoniet från svenska kärnkraftverk med ett svinn, och man behöver inte ens lämna tillbaka plutoniet helt och hållet. Det finns ytterligare en paragraf i avtalet med Cogéma som tillåter företaget att bara genom att betala världsmarknadspriset köpa detta plutonium som upparbetats av avfall från svenska kärnkraftverk. Visst finns det stora risker för att plutoniet från det svenska kärnkraftsavfallet skall hamna på världsmarknaden. Det är en mycket slarvig och nonchalant skrivning man har gjort i utskottet. Man har, liksom tidigare regeringar av olika schatteringar under den här perioden, över huvud taget inte velat vidkännas att detta famösa Cogémaavtal finns, där vi de facto är bundna till att sälja vårt plutonium, medan det franska Cogéma inte ens behöver redovisa det helt och hållet utan är garanterat ett avsevärt svinn. Det tycker jag är en sak som utskottet skulle ha tagit upp på ett mera bestämt sätt än som det står här. Det är inte med sanningen överensstämmande, om man läser det avtal som Sverige har tecknat med Cogéma. Ien annan motion har vi tagit upp frågan om biologiska stridsmedel. Även här finns det sedan en tid tillbaka ett beslut i USA. President Reagan har satt i gång en ny upprustning av BC-stridsmedel. Man omsätter de gamla lagren från andra världskriget, man skaffar nya vapen osv. Det är en av de upprustningsfaktorer som måste oroa jämsides med kärnvapenupprustningen. Det är bra att Sverige har tagit upp den här frågan i nedrustningskommittén. Jag noterade med tillfredsställelse att den ökade upprustningen på det bakteriologisk-kemiska området på det sättet har uppmärksammats. Men det arbetet måste fortsätta, och Sverige måste aktivt ta upp frågan i nedrustningssammanhang — i olika kommittéer, internationella fora osv. — för att på det sättet ge frågan en offentlig belysning och åstadkomma en allmän opinion mot upprustningen med dessa vapen, som i fasansfullhet väl kan jämföras med kärnvapens, eftersom det över huvud taget inte finns något skydd mot dem. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionerna 726 och 727. Vår motion om en nordisk kärnvapenfri zon kommer Eva Hjelmström att ta upp.
Herr talman! I likhet med en tidigare talare i dag vill jag uppmana Oswald Söderqvist att läsa utskottets betänkande. Jag vill bara föra in till protokollet vad utrikesutskottet har sagt: ”Även om det inte kan sägas finnas någon omedelbar koppling mellan spridning av kärnkraftsteknologi och spridning av kärnvapen är det uppenbart att tillgång till kärnkraftsteknologi kan underlätta framställning av kärnvapen.” Det är mot den bakgrunden som utrikesutskottet har gjort sin hemställan.
Herr talman! Jag vill säga till Ingrid Sundberg vad jag sade tidigare till Rune Ångström, nämligen att jag noggrant läser alla protokoll och utskottsbetänkanden. Men det räcker inte med sådana här ytliga skrivningar som utskottet gör, utan man måste från svensk sida också företa sig någonting. Vad som har hänt, framför allt sedan 1980, är att vi gång på gång har fått belagt att det på det internationella fältet finns den här kopplingen mellan spridning av kärnkraftsteknologi och spridning av kärnvapen. Stater som strävar efter att skaffa sig en kärnvapenpotential försöker i första hand skaffa sig ett civilt kärnkraftsprogram. Och i många fall lyckas de också med detta. T. o. m. IAEA har uttryckt oro över detta, och det har förekommit uppgifter om att organisationen har haft svårt att följa upp och kontrollera icke-spridningsavtalet. Så visst är det en allvarlig och mycket tillspetsad fråga, och den har blivit ännu allvarligare de senaste två åren än vi trodde skulle vara möjligt när vi debatterade frågan i slutet på 1970-talet.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1981/82:23 utgör en värdefull summering av väsentliga avsnitt i den svenska nedrustningspolitiken. Betänkandet behandlar i huvudsak årets socialdemokratiska partimotion i frågan, nr 527, och refererar utförligt tidigare års betänkanden, som också initierats av socialdemokratiska partimotioner. Under senare år har utrikesutskottet kommit att spela en alltmer aktiv roll när det gällt att ta initiativ i olika nedrustningsfrågor. Det kan räcka med att som exempel nämna det svenska erbjudandet att arrangera en framtida europeisk nedrustningskonferens, fjolårets uttalande om önskvärdheten av en kärnvapenfri zon i Norden och årets beställning av initiativ i fråga om de marina rustningarna bl.a. genom en FN-studie. Jag tror att riksdagens ökade aktivitet i nedrustningsfrågorna inte främst beror på att de senaste årens regeringar varit en aning passiva i dessa frågor utan i första hand speglar den ökade politiska betydelse som insatser mot rustningsvansinnet tillmäts bland allt bredare grupper av svenska folket. Riksdagens tämligen utförliga utlåtanden på senare år och de diskussioner som vi fört här i kammaren har faktiskt tillfört den offentliga debatten åtskilligt med fakta och bakgrundsmaterial. Om höstens val leder till att det inte blir någon socialdemokratisk partimotion i nedrustningsfrågan nästa januari, är det angeläget att riksdagen på något annat sätt får tillfälle att utförligt behandla nedrustningsfrågorna. Den offentliga debatten i vår präglas i hög grad av förberedelserna inför FN:s andra särskilda generalförsamling kring nedrustningsfrågorna som startar den 7 juni. Folkriksdagen för nedrustning i slutet av januari demonstrerade det snabbt växande intresset för de här frågorna ute i våra folkrörelser. Utrikesutskottets betänkande nr 23 är riksdagens bidrag till dessa förberedelser, och jag kan notera att instruktionen för den svenska delegationen vid FN-sessionen mycket nära ansluter sig till den riksdagstext som vi nu behandlar. Den första specialförsamlingen i juni 1978 gav åtskilliga impulser till nya förhandlingar och betydde en viktig breddning av de multilaterala förhandlingarna bl.a. genom att Kina och Frankrike blev aktiva deltagare. Utvecklingen blev dock mer negativ än väntat. Det internationella klimatet försämrades, bl.a. genom händelserna i Afghanistan och Polen och genom de intensifierade kärnvapenrustningarna i Europa med SS 20, Pershing II och kryssningsmissiler. De förhoppningar som FN-mötet för fyra år sedan väckte har därför inte infriats. Förväntningarna inför den andra specialförsamlingen är mera dämpade — därmed inte sagt att den inte kan följas av en period av konstruktiva internationella förhandlingar och avtal som leder till faktisk nedrustning. De senaste årens internationella utveckling har väckt allt fler till insikt om att den kapprustning mellan öst och väst som nu pågår leder till alltmer orimliga konsekvenser. Såväl i öst som i väst är det främsta motivet för de ökade rustningarna att värna om den egna nationella säkerheten. Men i både öst och väst tvingas ledarna medge att de ökade rustningarna i praktiken bara leder till minskad nationell säkerhet och ökade risker för att den slutliga kärnvapenkatastrofen skall drabba oss alla —- trots att naturligtvis ingen vill att det skall ske. Den dagen måste komma då ledarna i öst och väst — energiskt understödda av breda folkopinioner — på allvar börjar söka efter ökad nationell säkerhet på lägre rustningsnivåer. Det är nämligen både en attraktiv politisk lösning och ett alltigenom förnuftigt resonemang att även supermakterna i dagens värld kan öka sin säkerhet bara genom att gemensamt reducera sina rustningar. När det sker, kommer också enorma produktiva resurser att frigöras för fredlig utveckling både i öst och i väst. Och möjligheterna ökar för positiva åtgärder mot nord-syd-konflikterna. Dessa tankegångar är inte nya — men jag tror att de har fått ökad genomslagskraft efter de senaste årens alltmer skrämmande utveckling på kärnvapenområdet. När supermakterna flyttar fram sina positioner med nya ohyggliga massförstörelsevapen i Europas mitt, har vanligt folk i många europeiska länder börjat protestera. De vill inte ha kärnvapen på sina bakgårdar. De känner vanmakt inför talet att supermakterna planerar begränsade kärnvapendueller i Europa. De kräver alltmer unisont att supermakterna flyttar bort kärnvapnen från Europa. Debatten om Norden som en kärnvapenfri zon är en lokal avspegling av den betydligt mer högljudda och laddade debatten om kärnvapen på den europeiska kontinenten. Kampanjerna mot kärnvapnen är naturligtvis främst en företeelse i väst, men också i de hårt kontrollerade kommunistdiktaturerna i öst förekommer allt oftare folkliga manifestationer mot kärnvapenvansinnet. Ett nytt inslag i den internationella nedrustningsdebatten sedan vi skrev vår partimotion i januari har varit flera olika förslag om ”frysning” av kärnvapenrustningarna som inledning till nya allvarliga försök att reducera kärnvapenarsenalerna — då främst de strategiska, interkontinentala systemen och de för Europa avsedda medeldistanssystemen. De främsta motståndarna till förslagen om en frysning av kärnvapnen till nuvarande nivåer är president Reagan, hans ministrar Weinberger och Haig och deras supportrar i kongressen i Washington. De har ju under det senaste året genomdrivit beslut om den största fredstida upprustning som världen någonsin skådat. Som förevändning tar man hotet från Sovjets ständigt växande slagkraft och allt modernare kärnvapenarsenal. Genom en intensiv propaganda har en majoritet av det amerikanska folket övertygats om att Sovjet håller på att få ett övertag i de strategiska rustningarna. Det är nu långt ifrån hela sanningen. USA har fortfarande ett rejält försprång i antal stridsspetsar och i fråga om den tekniska utvecklingen av systemen. NATO-sidans militärutgifter ligger på en avsevärt högre total nivå än Warszawapaktens. Bilden präglas sedan åtskilliga år av en jämvikt som består i att båda sidor har förmåga att förgöra den andra, oberoende av hur eller av vem kärnvapenkriget startas. Det finns ingenting som tyder på att denna grundläggande terrorbalans skulle vara på något sätt hotad under överskådlig tid framöver. Men Reagans politik bygger på en enorm upprustning av USA:s totala strategiska slagkraft för att, som han säger, ”kunna förhandla om nedrustning från en styrkeposition”. Därför framställs alla förslag om att frysa kärnvapnen till nuvarande nivåer som äventyrliga och nästan landsförrädiska. Det här är en ohyggligt farlig politik, som drastiskt ökar riskerna för ett framtida kärnvapenkrig och ofelbart leder till ytterligare mycket större rustningar i Sovjet. Tyvärr har Reagan sina supportrar också här i Sverige. En bild säger mer än många ord, heter det. På Svenska Dagbladets ledarsida i dag visar en stor teckning Bresjnev framför en skog av stora kärnvapenmissiler. På andra sidan står en skrajsen Uncle Sam med en enda liten missil, typ påsksmällare. Bresjnev frågar i en pratbubbla: Vad sägs om frysning nu? Denna teckning representerar den allra grövsta form av felinformation i nedrustningsfrågan. Genom att starkt överdriva hotet från öst vill man försvara USA:s enorma ökningar av rustningarna och framställa förespråkarna av en ”frysning” som Bresjnevs vänner. Att moderaternas huvudorgan ställer upp för denna kampanj gör det motiverat att vädja till de moderata företrädarna i dagens debatt — Ingrid Sundberg, Allan Hernelius och Carl Bildt — att ta avstånd från Svenska Dagbladets Reaganinspirerade greuelpropaganda på dagens ledarsida. För elva dagar sedan besökte jag Hiroshima. Där får man fortfarande 37 år efteråt en starkt emotionell påminnelse om att det som absolut inte får hända faktiskt redan har hänt två gånger. Demokratiskt valda politiker har redan två gånger släppt lös kärnvapnens helvete över hundratusentals oskyldiga. Minnena efter den 6 augusti 1945 är fortfarande mycket levande i Hiroshima. Parken vid nollpunkten, museet om bomben, representanter för de omkring 400 000 människor som skadades men fortfarande lever — allt är en ohyggligt skakande upplevelse, något som för alltid etsas in i ens medvetande. Olof Palme besökte Hiroshima i december i fjol. Hans uttalanden vid besöket tyder på att han måste ha upplevt något liknande. Atombomboffrens talesmän citerade Palme när jag mötte dem för elva dagar sedan. Han hade bl.a. sagt att alla ledande politiker och alla de som sysslar med att tillverka kärnvapen eller planerar för deras användning borde vara tvungna att besöka Hiroshima för att med egna ögon se vad deras verksamhet kan betyda i verkligheten. Ett möte mellan Reagan och Bresjnev och deras rådgivare i Hiroshimas minnespark borde vara ett krav som fredsrörelsen skulle ställa inte bara i Japan utan i alla länder. Även om vi aldrig lär få uppleva ett sådant möte, påminner förslaget om den ohyggliga verkligheten bakom de över 50 000 kärnvapen som nu finns lagrade runt om i denna vår enda värld. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i utlåtandet nr 23.

Herr talman! Världen i dag kännetecknas av konflikter och spänning. Hur lätt det kan urarta till krig har vi också upplevt. Jag tänker på Falklandsöarna, där det utspelas ett fullständigt absurt krig. Ingen kunde väl tro att situationen kring öarna skulle urarta till ett krig där, med uppenbarligen redan fler dödsoffer än hela befolkningen på öarna. Detta krig ger intryck av overklighet. Argentina bär naturligtvis en stor skuld och kränker FN stadgan, men Storbritannien tar onekligen till mer våld än nöden kräver. I sådana här situationer prövas FN:s betydelse. Men genom detta krig kring Falklandsöarna kan det också uppstå bindningar för framtiden. U-länderna upplever kriget som ett kolonialkrig och stöder militärjuntan i Argentina. Vad innebär det för framtiden? Hur skall vi kunna skapa liv och fred på jorden i stället för död och upprustning? Kanske börjar vi i fel ände när vi sätter oss i nedrustningsförhandlingar. Kanske måste vi börja med människan själv, med att komma loss ur den fruktansvärda prestigebundenhet som manssamhället lett oss in i, där vi aldrig kan erkänna ett misstag, ett fel, där man som när det gäller Falklandsöarna säger ett ord för mycket och sedan inte finner någon återvändo, utan bara har våldet kvar. Nog är väl ändå det ett utslag av högfärd och storhetsvansinne, att låta sig toppridas av sin prestige! Måste inte varje människa föras in i en fredsfostran, där vi på alla stadier i vår levnad, med början i barnomsorgen, lär oss lösa konflikter med fredliga medel? Borde inte detta vara vår främsta exportvara: att utbilda för fred? Det finns en oerhörd dynamik i fredsviljan och fredsarbetet i dag, i Sverige, i Europa och i USA — i kvinnoorganisationer och fredsrörelser, i skolor och andra organisationer. Ett exempel är den stora fredsmarschen i Göteborg nyligen. Det var befriande att demonstrera för fred, för kärnvapenfri zon i Norden, för ett kärnvapenfritt Europa tillsammans med hundratusentals andra människor. Det var befriande att mitt i allt politiskt käbbel och all politisk konfrontation få enas i en gemensam målsättning över partigränser och ideologiska uppfattningar, även om det naturligtvis fanns vissa dissonanser. Det torde stå klart för alla att fredsopinionen haft avgörande effekter på det politiska agerandet. Förhandlingarna mellan USA och Sovjet, som inletts i Gendve i fjol, om de eurostrategiska vapnen är ett exempel på detta. Utgångsbuden i förhandlingarna ligger långt från varandra. Av allt att döma är oenigheten dock inte alltför stor när det gäller styrkeuppgifterna. Den ständigt accelererande utvecklingen på kärnvapenområdet och de vidgade kunskaperna om detta har inneburit att nya grupperingar bildats mot kärnvapnen, t.ex. Läkare mot kärnvapen och Tekniker mot kärnvapen. Såvitt jag har uppfattat håller man också på att bilda Journalister mot kärnvapen. Dessa grupper kan också bidra till debatten med sina speciella kunskaper. Ett kärnvapenkrig kan aldrig begränsas. Det begränsade kärnvapenkrig president Reagan talat om existerar inte. Ett kärnvapenkrig leder till förödelse av människoliv och civilisation. Det kan leda till fullständigt sammanbrott av världens ekonomi och det kan ödelägga de biologiska förutsättningarna för liv på jorden. Kärnvapnen är således det främsta hotet mot mänskligheten. Kärnvapennedrustningen är därför det mest angelägna i nedrustningen. Detta med kärnvapen är något som gäller och är viktigt för alla länder. Därför borde nedrustningsförhandlingar föras multilateralt i Genéve. Men kärnvapenmakterna vill — åtminstone ibland — driva sina egna förhandlingar. Frågan om kärnvapenprovstopp står som första punkt på dagordningen vid nedrustningskommittén i Gen&ve, CD. Men USA har inte velat tillskapa en arbetsgrupp, utan har bjudit hårt motstånd. Inför nedrustningssessionen i New York nu i juni har USA dock tvingats till en halvhjärtad insats när det gäller upprättande av en arbetsgrupp. De tidigare förda SALT-förhandlingarna mellan USA och Sovjet kommer återigen att tas upp nu i juni under namnet START-förhandlingarna, dvs. Strategic Arms Reduction Talks. Det är positivt att så sker. Mot bakgrund av den växande fredsopinionen har initiativ tagits också i USA. Tidigare talare har berört den saken. Senatorerna Kennedy och Hatfield har ställt sig i spetsen för en kampanj för frysning av kärnvapnen på nuvarande nivå. Det är en välorganiserad kampanj som växer sig allt starkare. Enligt en resolution i kongressen kräver man att USA och Sovjet omedelbart skall frysa kärnvapnen och, med utgångspunkt i frysningen, genomföra förhandlingar om kärnvapennedrustning. Från Reagansidan har man krävt en frysning vid en senare tidpunkt. Men först vill man ha parallellitet i styrkenivån. Också Bresjnev föreslår en frysning. Det är intressant att fundera över hur vi i Sverige skall ställa oss till en omedelbar frysning av USA:s och Sovjets kärnvapen. Jag tror att vi måste både analysera och diskutera denna intressanta fråga. Från svensk sida kan vi mycket väl gå ut med krav på en frysning av detta slag, under förutsättning att vi samtidigt driver kravet på en verklig och reell nedrustning. Det får inte bli så, att man stannar vid en frysning och tror att det är tillräckligt. Frysning är inte ett tillräckligt skydd. Vi måste kräva en fullständig kärnvapennedrustning, och det måste vi arbeta för. Jag har flera gånger i nedrustningsdebatter här i kammaren pekat på Europas situation — på Europa som ett tänkt slagfält för ett slutligt avgörande mellan supermakterna i händelse av ett nytt krig. Europa ligger ju i skärningspunkten för öst-väst-intressena. Utvecklingen i Europa är naturligtvis också av vitalt intresse för oss här i Sverige. Vi känner alla till kärnvapenuppladdningen i Europa. Sveriges krav vid ESK-konferensen på en europeisk nedrustningskonferens kvarstår. Förhandlingarna i Gen&ve mellan USA och Sovjet om kärnvapen i Europa bör, som nu är fallet, främst ta sikte på medeldistansrobotarna. Men det är även oerhört viktigt att förhandlingarna vidgas att gälla också de taktiska kärnvapnen över huvud taget i Europa samt självfallet även neutronbomben. Det är vidare viktigt att Sverige intensifierar sina insatser när det gäller att skapa avspänning i Europa. Arbetet på en kärnvapenfri zon i Norden är ett led i de europeiska nedrustningssträvandena. När det gäller FN:s nedrustningssession är det angeläget att Sverige följer upp rekommendationerna från 1978 års nedrustningssession angående kärnvapenfria zoner. Sverige bör i New York aktivt verka för kärnvapenfria zoner. Så länge de nordiska länderna inte diskuterat sig samman kan vi självfallet inte ta upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Men om vi arbetar för kärnvapenfria zoner, gäller det naturligtvis också vårt eget område. Det kan inte undantas i detta arbete. När det gäller de kemiska vapnen finns det anledning att rikta uppmärksamheten mot den nya form av kapprustning som USA tänker påbörja. Jag tänker på tillverkningen av nya nervgaser. 1969 stoppade president Nixon tillverkningen av nervgaser i USA, men president Reagan avser att återuppta tillverkningen, i syfte att utplacera vapnen i Europa. Det finns en kommission som förbjuder användning men inte tillverkning och innehav av kemiska stridsmedel. Också Sovjetunionen har kemiska vapen. I Gené&ve arbetar nu en grupp för att åstadkomma en konvention om förbud mot utveckling, framställning och lagring av kemiska stridsmedel. Vad som är svårt är framför allt att kontrollera ett sådant förbud. Sveriges intensiva arbete för en konvention bör fortsätta. Sverige är ett av de få länder som kan ställa djupare kunskaper till förfogande när det gäller kemiska vapen, och det gör att vi har ett särskilt stort ansvar på detta område. Herr talman! Utrikesutskottets betänkande om nedrustningsfrågor är enhälligt. Det känns väldigt bra, inte minst i dessa tider av ständig politisk konfrontation. När det gäller de frågor som jag speciellt har tagit upp i min motion och tidigare i riksdagen har jag i utskottets skrivning fått gehör för mina synpunkter. Av Sture Ericsons anförande att döma är det egentligen bara socialdemokraterna som arbetat för nedrustning — de skulle i varje fall vara bäst på detta område. Det är ett uttryck för trist elitism, men jag skall inte förmena Sture Ericson den uppfattningen. Protokollen talar ett annat språk. Jag har i utskottet också tagit upp frågan om de radiologiska vapnen och Sveriges krav på förbud mot angrepp på civila kärnkraftsanläggningar för att förhindra spridning av radioaktivitet. Andra frågor gäller rymdens militarisering, som Sverige nu har tagit upp i CD, och nedrustning på havet, som är fritaget från nedrustningsarbetet. I Sverige arbetar vi sedan länge med förberedelserna för specialsessionen i New York. Låt oss tro att den kan bli en milstolpe mot slutmålet en allmän och fullständig nedrustning, som är en av grundförutsättningarna för fortsatt liv och fred på jorden.

Herr talman! Den folkriksdag för fred och nedrustning som hölls i januari i år var en förberedelse för FN:s specialsession. Där framfördes många krav som gäller Sveriges uppträdande vid just FN:s specialsession. Ett av de krav som det på folkriksdagen rådde mycket stor enighet om var att Sverige aktivt skall driva frågan om en kärnvapenfri zon i Norden, liksom frågan att kärnvapenfria zoner skall kunna upprättas överallt där överenskommelser frivilligt kan träffas stater emellan. Vi vet alla, det har också berörts i debatten, att engagemanget i arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden är mycket omfattande. Det har visats i Sverige genom olika folkrörelser, genom att tusentals människor har undertecknat listor, genom aktiviteter i partier och på annat vis. Det har också visats i andra nordiska länder, särskilt i Norge. Där engagerar rörelsen för en kärnvapenfri zon i Norden människor oberoende av partitillhörighet. Det rör sig om en mycket bred folklig mobilisering, långt över alla tänkbara normala partigränser. Bakgrunden till styrkan i detta engagemang är, vilket tidigare har berörts, naturligtvis den accelererande kapprustningen i Europa. Det faktum att risken för ett kärnvapenkrig i dag faktiskt upplevs som påtaglig på ett annat sätt än tidigare är en förklaring. Risken är naturligtvis inte stor, men den existerar — och är någonting som man måste leva med. Det är en förändring gentemot tidigare. Om vi betänker de skyddsåtgärder vi i andra sammanhang vidtar mot katastrofer samtidigt som vi lever i medvetandet om att risken för ett kärnvapenkrig ändå är påtaglig, kan vi förstå styrkan i engagemanget. Också den vapentekniska utvecklingen har lett till ökad risk för att kärnvapnen så att säga kommer oss i Norden närmare. Det underströks inte minst av president Kekkonen, när han här i Stockholm preciserade och utvecklade Kekkonenplanen. Och det har nyligen berörts av Finlands statsminister Kalevi Sorsa, som då citerade just president Kekkonen. I en TT-intervju för litet sedan sade statsminister Sorsa: ”När president Kekkonen 1978 i Stockholm på nytt framförde sitt förslag om en kärnvapenfri zon i Norden hänvisade han uttryckligen till de faror som den senaste tidens snabba utveckling inom kärnvapenteknologin har medfört. Sedan dess har situationen utvecklats i en riktning som har gjort förslaget ännu viktigare och än mer aktuellt.” I Sverige har vi fått en mycket klar illustration av kärnvapnens närhet genom den sovjetiska ubåten i Karlskrona, som med mycket stor sannolikhet medförde kärnvapenstridsspetsar. Det innebär att det är en rimlig hypotes att Sovjet rutinmässigt förbandslägger taktiska kärnvapen. Inom NATO har man sedan 1950-talet utvecklat de taktiska kärnvapnen som ett led i sin strategi. President Reagan har i olika sammanhang, liksom tidigare amerikanska administrationer, utvecklat planer för kryssningsmissiler, varav de flesta kärnvapenbestyckade, som kan beröra nordiskt område vid överflygning på låg höjd och som för med kärnvapen mot Sovjetunionen eller andra delar av Östeuropa. Mest har de landbaserade kärnvapenbestyckade kryssningsmissilerna debatterats, som man nu förhandlar om i Gendve. Men i oktober förra året lade president Reagans administration i sitt säkerhetspolitiska utspel fram förslag om att man till en strategisk reserv skulle utveckla inemot 4 000 kryssningsmissiler, varav en mycket stor andel kärnvapenbestyckade. Det har också sagts att ett naturligt lokaliseringsområde för dessa — framför allt kärnvapenmissiler satta på attackubåtar — att vistas på skulle vara Nordsjön. Det rör sig också om direkt överflygning över Sverige av kanske hundratals kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler. Det kan också gälla placering av sådana i förband, stationerade i Östersjön. Detta är bara några exempel på hur kärnvapenhotet tränger närmare oss på ett påtagligt sätt. Det starka engagemanget i Norden bottnar inte — det är viktigt att säga detta — i någon sorts orealistisk tro på att det, om det blir ett kärnvapenkrig, går att isolera Norden. Vi föreställer oss ju inte att Norden som kärnvapenfri zon skulle kunna skonas i ett kärnvapenkrig, att det skulle pågå runt omkring oss och förstöra civilisationer enbart där. Det är inte en så isolationistisk och orealistisk tanke som driver engagemanget. Vad det framför allt handlar om är i stället ett engagemang, genom att arbeta för en kärnvapenfri zon, för att minska risken för att ett kärnvapenkrig utbryter och för att det utbryter omkring våra territorier. Det är vad vi kan göra i vår region för att ge ett bidrag till avspänning. Vi i Norden finns i skärningslinjen mellan blocken. Det är viktigt att vi håller kärnvapen borta från de områden där militärblocken möter varandra. Det är ett praktiskt, konkret bidrag till avspänning i vårt område som vi kan ge. Arbetet för en kärnvapenfri zon har på detta sätt den kanske största betydelsen i fredstid. Genom att hålla vapen borta från våra egna territorier och genom att ställa krav på supermakterna att de också i enlighet med sina överenskommelser om en garanterad zon drar undan de kärnvapen — framför allt taktiska kärnvapen — som direkt kan nå oss, kan vi minska riskerna för ett konfliktutbrott med kärnvapen i vår del av världen. Det är ett regionalt arbete för att behålla avspänningen och den låga spänning som vi har varit vana vid i Norden. Även om sålunda arbetet för en kärnvapenfri zon har sitt största värde som en faktor i fredstid för att minska riskerna — det arbete vi kan utföra i vårt område är dock marginellt — för att krig utbryter, så har detta arbete naturligtvis också en militär betydelse. Den betydelsen skall inte överskattas. Det blir alltid spekulationer, när man diskuterar hur olika krigsutbrott kan tänkas ske — det gäller såväl de scenarier som läggs upp för det svenska försvaret, med hänsyn till vilken typ av krig vi tror att vi kommer att möta, som en diskussion om i vilken mån en kärnvapenfri zon i Norden kan vara av värde i en krigssituation. Det är rimligt att säga att om Norden fortsätter att vara ett kärnvapenfritt område — Norden finns alltså i skärningslinjen mellan militärallianserna — minskar risken för att kärnvapen tillgrips tidigt i ett krig i Nordeuropa. Det höjer, om än marginellt, kärnvapentröskeln, och det är värdefullt nog. Kan vi åstadkomma detta, är det naturligtvis en viktig faktor för att undanröja risker för en katastrof. Det är ett bidrag som vi kan lämna. Det handlar alltså om en process, där vi steg för steg konsoliderar den kärnvapenfrihet som råder nu. Det gäller att hålla en fortsatt låg spänning i vår del av världen. Ser man arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden på det sättet, skall man också se på de uttalanden som har gjorts om i vilken situation en kärnvapenfri zon kan upprätthållas. I utrikesutskottets betänkande refereras utrikesminister Ola Ullsten, som säger att en sådan zon ”inte är någon genväg till nedrustning. Om den kommer till stånd är den ett resultat av framsteg på nedrustningsområdet.” En kärnvapenfri zon är alltså inte en genväg. Det är en formulering som kan låta elegant och därmed förledande för tanken. Det som Ola Ullsten säger är naturligtvis sant, men det är bara halva sanningen. Det är alldeles riktigt att en fullständigt upprättad kärnvapenfri zon med avtal och garantier i en situation där supermakterna har visat sig reellt respektera zonen genom att dra tillbaka taktiska kärnvapen bara kan uppnås, om det blir ett allmänt genombrott för nedrustning, t.ex. ute i Europa. Det är självklart, och däri har naturligtvis Ola Ullsten alldeles rätt. Men det är, som sagt, bara halva delen av zonfrågan som därmed berörs. Den andra sidan av myntet är att själva arbetsprocessen för att konsolidera kärnvapenfriheten är värdefull. Det är en avspänningsfaktor i sig att arbeta för att konsolidera kärnvapenfriheten i Norden. Det har betydelse för att hålla spänningen låg i vår del av världen. Själva arbetet för att upprätta en zon kan då i sig marginellt bidra till ett avspänningsklimat, där det i sin tur är lättare att uppnå reella nedrustningsresultat när det gäller hårdvaran, själva vapnen. Från den utgångspunkten är det bra att utrikesutskottet i sitt betänkande tagit upp frågan och instämt i den socialdemokratiska motionens krav, att arbetet för en kärnvapenfri zon bör ske i samband med en diskussion om militära, s.k. förtroendeskapande åtgärder i norra Europa. Det understryker ytterligare att det rör sig om att steg för steg konsolidera avspänning i norra Europa. Där kan vi lämna ett regionalt bidrag till strävandena att begränsa krigsriskerna genom arbetet för en kärnvapenfri zon. Utrikesutskottet är enigt, och riksdagen blir därmed förhoppningsvis enig i sitt beslut när det gäller den kärnvapenfria zonen i Norden. Det är bra. Det markerar den betydelse som vi i Sverige tillmäter zonfrågan. I juni förra året fattades ett riksdagsbeslut som var en viktig markering. Riksdagen lyfte där för första gången fram zonfrågan och gjorde det demonstrativt i enighet. Efteråt kom det en del uttalanden från moderaterna som gjorde en del tveksamma, om moderaterna stod för den uppfattning de anslutit sig till i utskottet. Gertrud Sigurdsen ställde i artiklar frågor till moderaterna och fick också klara svara från moderaterna att de stod fast vid den uppfattning de framfört i utskottet och delade riksdagens enhälliga bedömning. Också i år är betänkandet enhälligt, och det är värdefullt. Olika partier gör naturligtvis olika betoningar av zonfrågans olika delar — det är givet. Det har också visat sig här i debatten. Men jag menar att det är en utomordentligt väsentlig demonstration också inför omvärlden att vi i riksdagen i dag i enighet kan fatta ett beslut, där vi demonstrerar att det inom olika partier finns en vilja att aktivt arbeta för en kärnvapenfri zon i Norden. Det stämmer med den uppfattning vi har, nämligen att själva arbetsprocessen är en avspänningsfaktor i sig. De nordiska utrikesministrarna har från hösten 1981 på sin dagordning tagit upp konsultationer omkring frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. De nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelserna i Norden arbetar mycket aktivt tillsammans för att försöka finna vad som är den gemensamma grunden i zonfrågan i de fem olika nordiska länderna med utgångspunkt i de olika säkerhetspolitiska lösningar vi har valt. Jag tror att det vore värdefullt om den typen av samnordiskt arbete skedde också inom andra partier och inom andra folkrörelser. På det sättet bör vi kunna få fram en gemensam grund för det som hittills fört samman folken i Norden: viljan att hålla våra territorier kärnvapenfria. Viljan att konsolidera denna kärnvapenfrihet finns i hela Norden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Av olika skäl hade jag inte tillfälle att delta i utskottets slutbehandling av denna fråga. Därför skall jag nu inskränka mig till några allmänna reflexioner. Debatten har ju i övrigt varit ganska givande och omfattat skilda områden. ”Vi ser en värld i vånda. Förstörelsens krafter myllrar. I hetsigaste tempo laddar människorna sin jord till en helvetesmaskin.” Så uttryckte sig Sveriges dåvarande utrikesminister den 31 december 1938. Situationen har ändrats sedan dess — knappast till det bättre. Krigsfaran var då överhängande, och det andra världskriget skulle några månader senare ta sin början med en förödelse större än någonsin tidigare i historien och med tiotals miljoner offer i döda och sårade på båda sidor. Genom krigets utgång undslapp många att bli politiska trälar i stället för fria människor; andra miljoner rönte motsatt öde, oblitt och tungt. Sverige, gynnat av försynen, lyckades undslippa kriget. Men våra grannfolk drabbades av svåra lidanden. I dag är krigsfaran icke lika överhängande som 1938, även om avspänningen visat sig bräcklig. Såväl en ny stor världsbrand som lokala krig med spridningseffekter är ingalunda helt osannolika, snarare oroande nära. Men i ett annat avseende är vi sämre ställda. Helvetesmaskinen är mångfaldigt mera laddad nu. Det nya vapnet, som inte fanns när Rickard Sandler gjorde sitt uttalande, finns i 50 000 exemplar på vår jord och med en sprängkraft som — det har belysts förut här i dag — i vissa fall är 100 000 gånger större än de atombombers som har detonerat. Vetenskapsmännen räknar nu icke med enbart direkta skador vid användandet av kärnvapen utan också med oöverblickbara sådana i form av liv och livsmedel för decennier framåt, läkekonstens spolierande och mycket annat, vilket delvis kommer att belysas i dagarna av den studie som Vetenskapsakademien publicerar i tidskriften AMBIO. Samtidigt konstaterar SIPRI i sin senaste rapport att inga framsteg gjorts i fråga om vapenkontroll och nedrustning 1981. Inga Thorsson, vår outtröttliga internationella fredskämpe, har gjort samma konstaterande för perioden 1979-1981. Tre förlorade år i en tid då varje ögonblick är dyrbart! Fredsarbetet har gamla anor. Vi minns Berta Suttners bok Ned med vapnen. Men det är kanske i dag nödvändigare än förut. Med respekt och beundran ser man engagemanget hos unga människor på många håll i Västeuropa. Icke alltid går förnuft samman med hänförelse, men i detta fall lyckas man ofta därmed. Man kan tala om en lyckosam symbios. Två fakta står dock hindrande i vägen. Det ena är att man kan förstå den känsla av maktlöshet som kan sprida sig bland fredsarbetarna. Fredsrörelserna är i stort sett något som hör demokratierna till. Diktaturernas slutna system tillåter inga verkliga fredsrörelser. Om något hål lämnas öppet i den stängda dörren, är det mera som en gest och en ventil än som ett verkligt medgivande. Fredsmarscherna har sin geografiska begränsning. Marschrutterna gör halt inför vissa huvudstäder. Ett annat faktum som står hindrande i vägen är att i fredsrörelsernas krets finns, som någon har uttryckt det, ”katter bland hermelinerna”. Man kan också tala om ”ohyran i fredsbanéren”. På ena sidan finns det fredskommittéer som verkar för den ena av de båda supermakterna och servilt står till dess förfogande. Har någon hört ett enda ord från t.ex. Svenska fredskommittén om ockupationen av Afghanistan? Det hedrar Metallindustriarbetareförbundet att det tog sin mats ur skolan, och det måste för den verkliga fredsrörelsen vara nödvändigt, om den skall arbeta för en fredlig värld, att göra rent hus med charlataner och falska profeter. Vi känner alla till namnen. Vi behöver icke belasta protokollet därmed. I denna situation har Sverige det självklart — och jag behöver egentligen inte upprepa det — som plikt och uppgift att fortsätta vårt nedrustningsarbete på det internationella planet. Våra delegater får inte ge upp — de måste oförtrutet arbeta vidare. Tålamod och åter tålamod måste vara deras paroll. I Sverige har traditionellt alla demokratiska partier stått bakom våra representanter i Genéve och i New York, liksom riksdagens demokratiska partier står eniga bakom betänkandet i dag på samma sätt som de gjorde det förra året. Allt som sägs i fredsfrågan är tyvärr icke som det påstås. När Liv Ullman inspirerat och väckande talade på Ullevi sade hon att fred är nätter utan rädsla och dagar fyllda av tillväxt. Tyvärr är det inte så. Nätterna kan vara fyllda av rädsla, och dagar utan tillväxt förekommer också i formellt fredliga samhällen. Även där möter vi skillnaden mellan diktaturer och demokratier. Det är vidare inte riktigt som det ibland sägs att stormaktsgarantier i vidare utsträckning än de som nu finns skulle vara till fyllest för att säkra vår tillvaro utanför stridszonerna. De kan fylla en uppgift, men historiens erfarenheter säger oss att sådana garantier är bräckliga. Vi får inte glömma bort att Danmark kort före det tyska överfallet slöt ett nonaggressionsavtal med Hitlertyskland. Det visade sig vara av inget värde den 9 april 1940. Afghanistan är ett annat exempel, där ockupationstrupperna står i landet, trots avtal, och icke kommer att lämna landet. Mats Hellström talade med allt skäl om enigheten. Vad han sade om kärnvapenfria zoner kommer senare att tas upp av Carl Bildt, och jag skall därför inte gå in på det. Jag vill bara säga att vi också har en annan väg än den Mats Hellström nämnde för att verka för en fredlig utveckling i våra grannområden och vårt eget område, och det är vad vi kallar den nordiska balansen. Denna balans bestrids från visst håll, men vi måste hålla på den. Vi tror att denna balans, förknippad för vår del med vår neutralitetspolitik, i själva verket innebär en stor och stark fredsrörelse av mäktigt format, i den utsträckning som den förmår att stå bakom kraven på ett tillfredsställande svenskt försvar. Så till sist, herr talman, vill jag bara anmäla en bagatell. Jag vill anmäla en viss förvåning över Sture Ericsons inlägg här. Han tog upp en teckning i dagens Svenska Dagblad och sade att de moderata representanterna i dagens debatt borde ta avstånd från denna teckning. Det var en uppmaning som verkligen förvånar mig för att komma från en gammal tidningsman. Skulle talarna i debatten ta avstånd från alla teckningar i skilda partiorgan eller andra tidningar — detta är inget partiorgan — så skulle riksdagens protokoll bli överfulla. Vad denna teckning avser att belysa — med tecknarens rätt till ensidighet vid blixtbelysning av en sektor av ett stort fält — är skillnaden i fråga om landbaserade medeldistansrobotar i Europa. Det må vara riktigt eller inte; det har vi inte uttalat oss om. Vi har inte anledning att i riksdagen göra avståndstaganden eller instämmanden i den flod av teckningar som flödar över oss. Det borde Sture Ericson vara den förste att veta.

Herr talman! Allan Hernelius vill inte ta avstånd från den här propagandan som bedrivs på Svenska Dagbladets ledarsida i dag. Jag sade i mitt första inlägg att en teckning många gånger säger mer än ord, och det gör faktiskt den här teckningen. Den här bilden överdriver hotet från öst. Den används för att försvara USA:s enorma upprustning som just nu pågår. Den framställer förespråkarna för en kärnvapenfrysning som Bresjnevs vänner. Det är ändå en anklagelse som drabbar bl.a. senatorerna Kennedy och Hatfield och en lång rad demokrater i den amerikanska kongressen. Jag hade faktiskt hoppats att moderaternas talesmän i den här debatten skulle ta avstånd från den här formen av förgrovad propaganda. Allan Hernelius är gammal tidningsman, och han känner till genomslagskraften för sådana här teckningar. Han vet att den här formen av politisk agitation är bra mycket mer slagkraftig än långa ledare. Ändå ställer han inte upp och säger att det här var synnerligen olämpligt; det här är att felinformera i nedrustningsfrågan. Jag måste säga att jag känner en stark besvikelse över att Allan Hernelius inte snabbt tog avstånd från denna teckning. Nu får väl mitt hopp stå till Carl Bildt och Ingrid Sundberg.
Herr talman! Allan Hernelius gjorde — om jag förstod honom rätt — något slags åtskillnad mellan den nordiska balansen och arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Jag har svårt att göra en sådan åtskillnad mellan dessa begrepp. Begreppet nordisk balans är mera en symbol. Det rör sig ju inte om någon inomnordisk balans. Det är fråga om två neutrala länder, och ett land av de neutrala har dessutom en vänskapsoch biståndspakt med en av supermakterna. Det rör sig vidare om tre NATO-medlemmar, varav en har en amerikansk bas och två har förklarat sig kärnvapenfria i fredstid. Det man brukar avse med uttrycket nordisk balans är den låga spänningen och stabiliteten i Norden — det är så man brukar definiera detta litet oklara begrepp. Och låg spänning och stabilitet är en av de huvudfaktorer som arbetet för en kärnvapenfri zon handlar om. Det faktum att samtliga nordiska länder i dag faktiskt är kärnvapenfria är också en manifestation av den låga spänningen. Det är utgående från stabiliteten och den låga spänning som vi har i dag som vi vill driva arbetet vidare för att konsolidera vår kärnvapenfrihet. F. ö. har högerpartiet i Norge, som före regeringsinnehavet uttryckt stark kritik mot zontanken sedermera intagit en mer positiv om än fortfarande delvis skeptisk hållning. Och nyligen — för att knyta an till vad Allan Hernelius sade om balans — svarade den norske statsministern i Stortinget på en fråga om ensidiga bilaterala avtal med Sovjetunionen, något som inte har föreslagits i vare sig Sverige eller Norge. Han sade att man naturligtvis inte kan vara med om några sådana. Men jag försökte samtidigt, sade den norske statsministern, att göra klart att ett avtal där atommakterna är med och där de är eniga om att hålla atomvapnen utanför vissa zoner skulle vara något helt annat och värdefullt. Utgående från den formen av balans uppfattar man uppenbarligen också i våra grannländer och deras regeringar, i varje fall i Norge, att den här typen av arbete är viktigt.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall fördjupa oss i debatten i Norge och i nyanser i den. Jag vill annars erinra om att den förutvarande statsministern, Gro Harlem Brundtland, också häromdagen uttalade att det inom ramen för NATO fanns den bästa grundval för fortsatt arbete för fred och frihet. Det kan ställas mot den andra nyanseringen, som visar den norska enigheten i denna del. Annars finns det inte någon större meningsskiljaktighet mellan Mats Hellström och mig. Jag menar att den nordiska balansen — sådan den existerar och som vi vill bevara — är ett sätt för avspänning och stabilitet. Mats Hellström menar att ett nordiskt avtal om en kärnvapenfri zon kan bli ett sådant avtal. Det får man väl se, sedan förutsättningarna undersökts och preciserats och när man kommer närmare den saken. I dag är det alltför osäkert, som det ser ut nu, då uppenbarligen i varje fall en supermakt motsätter sig detta avtal. Det krävs ju ett medgivande från båda supermakterna. Till följd av den ena supermaktens avståndstagande är två länder i Norden kanske inte så beredda att nu sluta ett avtal. Vad framtiden kommer att utvisa är en annan sak. Sedan vill jag säga till Sture Ericson angående teckningen: Jag tog inte avstånd från teckningen, och jag instämde inte heller — därför att det var en teckning, med dess begränsade avsikter och ambitioner att ge en objektiv bild. Teckningar skall inte sprida sanningen. De skall ge sin bild av verkligheten, inom en sektor av det stora fältet. Och när det gäller denna teckning, som är en internationell byrås produkt, har vi ingen anledning att i riksdagen ta avstånd eller instämma, lika litet som när det gäller andra teckningar, av skäl som jag nämnde. Sture Ericson förvånar mig verkligen. Jag kan förstå om man begär att vi skall ta avstånd från yttranden i vissa sakfrågor, men att ta avstånd från en teckning — det var något nytt i Sveriges riksdag.
Herr talman! Allan Hernelius var ju tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet. Jag kan inte uppfatta hans senaste två inlägg på annat sätt än att han faktiskt solidariserar sig med det dåliga omdöme som hans efterträdare på tidningen har visat genom att publicera denna stora teckning på dagens ledarsida. En sådan här teckning har stor genomslagskraft, som jag sade. Det är en politisk teckning, ett politiskt budskap. Den ställer upp till försvar för Reagans rustningspolitik, som — det trodde jag vi var eniga om — är mycket farlig därför att den ökar riskerna för kärnvapenkrig och kommer att direkt leda till en ökning av Sovjets rustningar på samma område. Därför hade det varit välgörande att få höra från moderaternas företrädare att de inte ställer upp på den här formen av Reaganpropaganda. Jag kan upplysningsvis nämna att detta försvar för Reagans rustningspolitik kan behövas. Enligt SIFO:s senaste indikator har svenskarnas förtroende för USA rasat mycket snabbt sedan Reagan blev president i USA. Det är nu 70 Jo av den svenska befolkningen som säger att de har litet eller mycket litet förtroende för USA:s utrikespolitik. Det är väl snart bara Svenska Dagbladets ledarsida som ställer upp för Reagan.
Herr talman! Sture Ericson fortsätter att förvåna mig. Han förvånar säkerligen också sina kolleger i pressen, när han kommer med omdömet att en teckning av detta slag är ett led i en propagandakampanj mot Sovjet och för Reagan. Det har säkerligen aldrig föresvävat redaktionsledningen eller den redaktionspersonal som har infört teckningen att sådana avsikter skulle finnas bakom tecknarens återgivande av sin syn på verkligheten i dag. Jag tror Sture Ericson bör akta sig för att göra sig löjlig i den här debatten.

Herr talman! Det är optimistiskt av motionärerna att kalla sina motioner för nedrustningsmotioner. Verkligheten är att det tyvärr måste konstateras att man inte ens nått upp till en begränsning av de rustningar som pågår nu. Lika fullt måste alltid strävandena för att begränsa, och helst decimera, rustningarna pågå. Redan andra året efter bildandet anslöt sig Sverige till Förenta nationerna, världsorganisationen för fred och framsteg. Sedan dess kan man konstatera att Sverige har utfört ett mycket aktivt arbete inom de olika fält där fredsarbete pågår. Enskilda svenskar har spelat en mycket stor roll i detta arbete, men också som land har ju Sverige aktivt försökt att bidra till fredssträvandena. De motioner som behandlas nu får väl därför närmast ses som en önskan från motionärerna att göra en deklaration för sig själva och betyga att man är mycket intresserad av detta. När den speciella organisationen i Gen&ve, CD, bildades var Sverige med från första början. Det var förslag om 15 nationer, varav två från vartdera Nr 158 storblocket och fem neutrala. Glädjande nog var Sverige alltid ett land som Torsdagen den nämndes i detta sammanhang. 27 maj 1982 I det arbete som pågått i Genåve har Sverige varit mycket aktivt. Man får tyvärr konstatera att resultaten inte har kunnat bli så lysande, och man får Nedrästnin g m.m. lägga nästan hela skulden för detta på stormakterna. Vi har dock fått vissa framsteg — avtalet om yttre rymden, havsbottenavtalet, Antarktisavtalet och några andra sådana avtal har kunnat träffas. Det finns väl vissa oklarheter om hur egentligen CD arbetar i förhållande till Förenta nationerna. CD bekostas visserligen av FN, men det är också en självständig organisation. Det är ett begränsat antal länder som arbetar där, och därför kommer frågorna alltid upp för diskussion också i Förenta nationernas generalförsamling. Där ökar resolutionernas antal för varje år. Från att i mitten av 1960-talet ha varit nio var det vid den senaste generalförsamlingen 48 resolutioner plus sex anslutande resolutioner. Jag är tyvärr inte optimistisk om att detta skall leda till några större resultat. Jag skulle kunna tänka mig att när generalförsamlingen behandlar frågan i höst kan det mycket väl bli ett 50-tal resolutioner, men om det skall bli några resultat är jag tveksam till. Talen är nästan alltid desamma — en skräckskildring över rustningarna. Det är också mycket vanligt i vårt land, och det måste kanske vara på det sättet. Därefter är det ett betygande av hur fredligt det egna landet är och ett försvar för att man rustar. Tyvärr blir det inte så mycket konkreta saker av dessa tal. Det är mycket lätt att ut i luften fråga länder: Varför är ni inte fredliga? Men det är mycket svårt att visa till rätta. Det är inte lätt att lägga fram förslag som accepteras. Propagandan synes i många fall viktigare än själva resultatet. Det framläggs fredsplaner, och i den egna pressen talar man mycket om nedrustning och sådant, men man aktar sig nogsamt för att sammanjämka sina planer, så att det verkligen blir något resultat av det hela. Vi hade redan 1955 en plan för fullständig nedrustning. Det lät alldeles utmärkt! Men det var alltså länge sedan, och mer har vi inte fått fram. Jag skall inte på något sätt bry mig om att tala om teckningen i Svenska Dagbladet och moderaters och socialdemokraters diskussion om den. Men jag vill nämna att det finns en del uppgifter om vapenarsenalerna i världen, kärnvapnen i synnerhet. I ryska källor fanns i slutet av förra året en artikel publicerad av en generallöjtnant Nikolai Chervov. Han har gjort en uppskattning av hur de olika kärnvapenspetsarna fördelar sig. Han kommer fram till att Amerika och de allierade skulle ha totalt 1 483 kärnvapenspetsar medan Warszawapakten skulle ha 2 035. Sedan har det gjorts en uppskattning från USA:s sida. Committee on Foreign Affairs Congressional Research Service har gjort den. Där kommer man fram till att västallierade har 1 229 och Warszawapakten 3 787 kärnvapenspetsar. I båda fallen är det alltså en stor övervikt för Warszawapakten. Jag ser, med utgångspunkt i detta, pessimistiskt på möjligheterna att få en frysning till stånd. Det blir den gamla vanliga onda cirkeln. Den ena maktgruppen visar att den andra har ett övertag och säger: Nu måste vi rusta. 65 Därefter kanske det vänder, och rustningarna fortsätter att skruvas upp. När det gäller de konventionella vapnen skulle, enligt vad som sägs, västmakterna ha övervikt. Jag har svårt att avgöra det, eftersom jag inte har någon redovisning över det. Jag har här gett en bakgrund, något pessimistisk, till möjligheterna när det gäller nedrustning. Det här är ett mycket svårt problem. Hur energiskt Sverige än arbetar är det mycket svårt att få några verkliga resultat till stånd. Utskottet är enigt i sitt betänkande, och det är glädjande för svensk del. Det går i stort sett ut på att Sverige skall fortsätta sina ansträngningar, inom alla de områden där vi medverkar, för att eventuellt få fram resultat. Kärnvapenfria zoner i olika delar av världen har diskuterats vid olika tillfällen. Det finns bara en, som kommit till stånd genom det s.k. Tlatelolco-avtalet, där länder utanför Latinamerika men med territorier där, sammanslutit sig och förpliktat sig att ha en kärnvapenfri zon. Diskussionernai dessa sammanhang har pågått mycket länge. 1957 framkastade Polens dåvarande utrikesminister Rapacki i Förenta nationerna tanken på en kärnvapenfri zon. Enligt hans uppfattning skulle den bestå av Polen. Tjeckoslovakien, Östtyskland och Västtyskland. Östtyskland förklarade året därpå, 1958, att man kunde tänka sig att uppfylla villkoren för Rapackiplanen, och det gjorde Tjeckoslovakien också. Däremot fick man inte något uttalande från Sovjetunionen om dess inställning, medan Västtyskland och Förenta staterna gick emot planen. Vad gäller våra egna angelägenheter och frågan om en kärnvapenfri zon i Norden kan sägas att den fick en litet olycklig start. Kommunistpartiledaren och regeringschefen Nikita Chrustjev lade fram förslaget i Izvestija i april 1959. Det var uppenbart att det den gången närmast var fråga om en bricka i stormaktsspelet. Chrustjev ansåg givetvis att kunde man få sådana zoner i den andra intressesfären så var det ju bra. Det fortsatte två år senare med ett likartat förslag i april 1963 av en dansk kommunistdelegation som var på besök i Moskva. Nästa steg kom månaden därpå, den 28 maj 1963, då president Urho Kekkonen lade fram sin egen plan, som sedan kom att bli en huvudlinje i den finländska utrikespolitiken. Så har alltså tanken på en kärnvapenfri zon i Norden uppkommit. Därefter har förslaget aktualiserats vid olika tillfällen, men det har inte fått något större gehör. Situationen är något annorlunda med de nya aspekter som har kommit fram. Utrikesministern gjorde den 17 mars i år ett uttalande som kanske belyser hur man bör se på frågan nu. Han sade där: ”Vi har redan haft åtskilliga kontakter i denna fråga med de nordiska regeringarna. Kontakter har också tagits med Sovjetunionens och USA:s regeringar.” Jag tycker att det är viktigt att utrikesministern har betonat att det inte räcker med de nordiska regeringarna, utan kontakter har också tagits med t.ex. Sovjetunionen, eftersom man känner till situationen i Östersjön. Utrikesministern tillade: ”Det är ingen överdrift att säga att intresset hos kärnvapenmakterna för reella åtaganden till förmån för en sådan zon är svagt.” Efter ubåtsintermezzot har givetvis frågan om Östersjön blivit aktuell, och var och en har väl menat att vi inte gärna kan ha en kärnvapenfri zon i Norden när det där cirkulerar åtskilliga ubåtar bestyckade med kärnvapen. Både Sveriges statsminister och Finlands president har sagt, att skall det bli fråga om en sådan zon måste Östersjön ingå. Vi vet att i så fall kommer förhandlingarna att vidgas avsevärt, och man måste, som utrikesministern sade, också diskutera med kärnvapenmakterna. Det sägs också i utskottets betänkande: ”Debatten har tillförts nya element genom händelsen med den sovjetiska ubåtens intrång på svenskt militärt skyddsområde. Denna har bl.a. i ökad grad riktat uppmärksamheten mot Östersjöns status i samband med en kärnvapenfri zon i det nordiska området. Ett naturligt krav i sammanhanget bör vara att Östersjön skall vara kärnvapenfritt.” Man har väl vid olika tillfällen gjort långtgående tolkningar av vad utskottet egentligen sade när det behandlade denna fråga tidigare. Utskottet yttrade ju, att enligt utskottets mening bör den svenska regeringen hålla fortsatt nära kontakt med de övriga nordiska regeringarna i frågan för att undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Ibland har man sagt att riksdagen har uttalat sig för en kärnvapenfri zon i Norden, men det är väl något långtgående att tolka uttalandet så; man skulle ju undersöka om det finns förutsättningar. Jag skulle gärna vilja att vi kunde få en kärnvapenfri zon i Norden, men jag vill betona att i så fall får man beakta också de nya aspekter som har uppkommit på senare tid. I så fall kan man knappast bilda en kärnvapenfri zoni Norden utan att ha med Östersjön. Det går inte att tänka sig att Sverige tillstor del skulle omges av vatten där man har kärnvapen och att vi samtidigt skulle säga att Sverige skall vara kärnvapenfritt. Jag skulle önska att tanken kunde genomföras, men jag befarar att det kommer att ta åtskillig tid innan man kan skapa enighet om att få en sådan zon till stånd. Herr talman! Det är dessa synpunkter jag har velat anföra i anslutning till utskottets enhälliga betänkande, och jag har givetvis inget som helst annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Torsten Bengtson anförde i början av sitt anförande några siffror som tydligen syftade till att stödja den svaga moderata argumentationen tidigare. Hans siffror tydde på att det skulle vara stor övervikt för Warszawapakten. Han talade inte om vad det var för siffror, men jag förmodar att de handlade om medeldistanssystemen i Europa. Om man diskuterar regionala kärnvapenbalanser accepterar man de tankegångar som finns, att det är möjligt att föra begränsade kärnvapenkrig. Vi har aldrig tidigare här i landet accepterat den tanken. Våra bedömningar har aldrig tidigare gått ut på att det är möjligt att begränsa ett kärnvapenkrig till Europa. Därför har vi hela tiden sagt att kärnvapenbalansen måste ses globalt. De siffror som Torsten Bengtson nämnde gällde alltså förmodligen medeldistanssystemen. Om vi ser på det totala antalet kärnvapenstridsspetsari Europa har NATO traditionellt haft en betydande övervikt, och så torde det vara fortfarande.
Herr talman! Sture Ericson behöver inte på något sätt tolka vad jag säger. Jag har anfört siffror och jag har angivit från vilka källor jag har hämtat uppgifterna. Vill Sture Ericson ha formuleringen så är det approximated total warheads som man har talat om, och nu skall det analyseras vad som menas med detta. Artikeln härom fanns i New York Times den 22 november 1981, för att riktigt exakt ange källorna. Jag har inte yttrat mig om ett begränsat kärnvapenkrig i Europa utan bara anfört siffrorna som fakta. Det finns ingen anledning till polemik. Jag har inte försvarat moderaterna, jag har över huvud taget inte lagt mig i den debatten. Det är alldeles onödigt att i en replik säga något om de faktauppgifter som jag har lämnat.
Herr talman! När man diskuterar de här frågorna kanske man inte skall ha en så tunn dokumentation som någon tidningsartikel i New York Times. Jag rekommenderar Torsten Bengtson att t.ex. läsa SIPRI:s årsbok.
Herr talman! Att uppgifterna har publicerats i New York Times förringar inte värdet av dem. Jag har anfört namnen på de ryska källorna, och jag har anfört att uppgifterna om de västallierade har tagits från Committee on Foreign Affairs Congressional Research Service. Det går säkert att få hela artikeln, om Sture Ericson skulle önska det. Jag finner det högst opåkallat att söka polemik med mig, när jag inte på något sätt har försökt ställa till någon debatt utan har anfört faktiska uppgifter och talat om varifrån de har hämtats.

Herr talman! Låt hela Norden få folkomrösta om frågan om en kärnvapenfri zon! Det förslaget kom från Finland, och den som framställde det gjorde det bl.a. mot bakgrund av att det knappast finns några partier som i dag öppet säger nej till en kärnvapenfri zon i Norden. Men ändå händer det just ingenting — det stannar mest vid prat från ledande håll. Så ock här i kammaren i dag. Samtidigt växer detta krav sig allt starkare bland de breda folklagren i samtliga nordiska länder. För en tid sedan överlämnades mer än 750 000 namnunderskrifter med detta krav till utrikesminister Ola Ullsten. I Göteborg samlades den 15 maj den största demonstrationen någonsin i En liknande rörelse av minst samma strategiska betydelse finns i Sydeuropa. Grekland, Jugoslavien och Rumänien driver frågan om Balkan såsom kärnvapenfri zon. Statsledningarna står officiellt bakom en sådan politik. Vi bör utveckla kampen för en kärnvapenfri zon i Norden för att stödja liknande rörelser på andra håll i världen. Om vi håller tillbaka vårt arbete kring denna fråga, innebär det ett svek inte bara mot vår egen fredsrörelse utan lika mycket mot fredsrörelsen exempelvis på Balkan. I utrikesutskottets betänkande upprepas de argument som vi gång på gång har fått ta del av, nämligen att Norden de facto är kärnvapenfritt i dag, att kravet förutsätter medverkan av kärnvapenmakterna osv. Vidare hänvisar utskottet till att de nordiska regeringarna i samband med de regelbundna nordiska utrikesministermötena har utbytt synpunkter i frågan och enats om ett fortsatt sådant informationsoch åsiktsutbyte. Det som sägs är naturligtvis bra, och det är tillfredsställande att utskottet är enhälligt. Men vad som är oroväckande är att bakom detta enhälliga utskott döljer sig klara politiska meningsskiljaktigheter. Ingrid Sundberg t.ex. förklarade att en koncentration till zonen kan innebära att man drar intresse från andra områden, att stormakternas garantier från 1978 räcker och att denna fråga måste ses i ett större sammanhang. I praktiken innebär detta att moderaterna inte tillmäter detta krav särskilt stor vikt. Torsten Bengtson framhöll att riksdagen inte har fattat beslut om att vi skall verka för en kärnvapenfri zon, utan vi skall i första hand undersöka förutsättningarna. Sedan var han väldigt pessimistisk när det gäller möjligheterna att förverkliga detta. Bakom utskottets enhälliga betänkande ligger alltså politiska meningsskiljaktigheter, som innebär att frågan inte har förts framåt. Inte bara vpk utan även den samlade fredsrörelsen och många enskilda har förklarat att det är tid för konkreta initiativ. Finlands statsminister Kalevi Sorsa uttryckte häromveckan saken så att initiativet till att inrätta Norden såsom en kärnvapenfri zon bör tas av staterna i området. Vi kan alltså inte sitta och vänta på att någonting skall ske utifrån. Sverige har härvidlag enligt vår uppfattning särskilda möjligheter såsom varande ett neutralt och alliansfritt land. 1981 års enhälliga beslut i zonfrågan borde redan ha följts upp med ett handlingsprogram. I vår motion 1252 har vi skisserat ett sådant handlingsprogram. Jag skall ange bara några av de punkter som vi där har tagit upp när det gäller vad ett sådant handlingsprogram bör omfatta. Det finns behov av ett organ, som uteslutande arbetar med zonfrågan. En fempartikommission bör därför inrättas med utrikesministern såsom ordförande och med företrädare för riksdagens samtliga partier. Kommissionen bör ha såsom uppgift att fortlöpande arbeta med frågan och föreslå regeringen åtgärder. Vi har vidare krävt en samnordisk parlamentarisk kommission, en nordisk ministerkommission samt en nordisk konferens, därför att säkerhetsoch försvarspolitiska frågor i dag inte ryms inom Nordiska rådets ram. Det finns ett behov av ett bredare nordiskt forum för en sådan här debatt. Därför bör den svenska regeringen ta initiativ till en nordisk konferens om inrättande av en zon och för en diskussion om säkerhetsfrågorna. Vi har också krävt att regeringen skall utarbeta ett underlag för en preliminär avtalstext, eftersom zonen måste stadfästas i ett avtal mellan de nordiska länderna. Vi har krävt att Sverige skall inleda det komplicerade arbete som säkerhetsgarantierna utgör. Vi har tagit upp uttunningszonen, och vi har sagt att man bör ha en konsekvensutredning. Inrättandet av en zon skulle vara ett viktigt framsteg för nedrustningssträvandena och gynnsamt påverka säkerheten, men skulle också få effekter för försvaret och dess uppbyggnad. Därför vill vi att en särskild konsekvensutredning skall kunna titta på vilka nedskärningar och besparingar som kan göras samt vilka nya krav som kan ställas på försvaret. Det här är några saker som vi menar borde ingå i ett handlingsprogram. Det finns fler. Jag vet att fredsrörelsen har fört fram olika alternativ. Det viktiga är nu att besluta om att ett program skall utarbetas. Utskottet avstyrker våra krav med hänvisning till det pågående utredningsarbetet. Men det finns ju ingenting som säger att det här utredningsarbetet inte kan fortlöpa parallellt med förverkligandet av en plan. Vi tycker att det brådskar med att konkreta initiativ tas, inte minst mot bakgrund av moderaternas ställningstagande under det gångna året. Carl Bildt kommer efter mig här i talarstolen. Jag lyssnade på den diskussion han hade häromdagen med utrikesministern, och det är uppenbart att moderaterna är på glid från den ståndpunkt de tidigare intog, liksom f. ö. deras ungdomsförbund. Sedan några kommentarer till vad som sagts här tidigare i dag. Allan Hernelius gick till angrepp mot fredsrörelsen och sade att den borde göra rent husinom sig. Jag tycker, herr talman, att det är viktigt också för fredsrörelsen att göra rent hus med de politiska partier som så ensidigt stöder en stormakts intressen, i det här fallet USA:s och Reaganadministrationens. Om Allan Hernelius visste vad fredsrörelsen står för, skulle han vara klar över att samtliga fredsorganisationers krav riktar sig till alla kärnvapenmakter. Fredsrörelsen är inte så ensidigt inriktad som moderata samlingspartiet. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 1252.
Herr talman! Eva Hjelmström sade att jag sagt så och så om den nordiska kärnvapenfria zonen. Jag citerade vad riksdagen beslöt förra året — det finns på s. 5 i utskottets betänkande, näst sista stycket. Centerns partiledare har deklarerat att Östersjön måste ingå i en eventuell nordisk kärnvapenfri zon, och i utskottets betänkande står det: ”Ett naturligt krav i sammanhanget bör vara att Östersjön skall vara kärnvapenfritt.” Eftersom vpk är ett för litet parti för att bli representerat i utskotten, har vi inte fått något uttalande från vpk. Därför skulle jag vilja fråga Eva Hjelmström: Är det vpk:s mening att Östersjön skall ingå i en eventuell kärnvapenfri zon?

Herr talman! Jag vill egentligen inte ta upp någon polemik mot Eva Hjelmström, men det är en sak som jag skulle vilja framhålla ändå. Eva Hjelmström säger att det bara pratas om en kärnvapenfri zon men att det inte händer någonting och att detta är ett svek mot fredsrörelsen. Jag kan mycket väl förstå den otålighet man kan känna över att det går så sakta, men nog är det väl ändå så att Eva Hjelmström och jag som politiker måste ta vårt ansvar. Vi måste inse och vi måste informera om att det här är en fråga som det tar tid att genomdriva. Jagtror fullt och fast på en kärnvapenfri zon i Norden, och jag är beredd att jobba för att vi skall få till stånd en sådan. Men jag måste ju samtidigt vara realistisk och inse, att även om vi jobbar aldrig så mycket, kommer det att ta tid. Jag säger detta bara för en saks skull, Eva Hjelmström. Jag är rädd för att om vi gör falska förespeglingar till fredsrörelsen, kan det bli en bumerang. Man kan inom fredsrörelsen tro att detta med kärnvapenfri zon kan åstadkommas i en handvändning. När det sedan inte händer någonting som ger praktiska resultat, kan det vändas mot hela fredsarbetet, och man kan tröttna och resignera. Denna fredsopinion och detta fredsarbete betyder alldeles för mycket för att vi skall medverka till en resignation på det viset. Låt oss arbeta i aktivt fredsarbete på olika sätt och efter all vår förmåga för en kärnvapenfri zon i Norden, men låt oss inte göra falska förespeglingar och säga att detta är någonting som kan åstadkommas snabbt. Under alla förhållanden och hur mycket arbete vi än lägger ned kommer det att ta tid, inte minst mot bakgrund av de olika säkerhetspolitiska system som vi har i Norden.
Herr talman! Först några ord till Torsten Bengtson. Låt mig efter hans bägge inlägg nu konkret ställa frågan: Hur uppfattar Torsten Bengtson riksdagens beslut? Innebär det att riksdagen enhälligt ställer sig bakom att vi skall verka för en kärnvapenfri zon, eller inte? Ja eller nej! Sedan till detta med Östersjön. Trots att Torsten Bengtson påstår sig ha tittat på vad vi har sagt är detta uppenbarligen inte fallet, och det tycker jag är oerhört slarvigt av en som skall ställa sig bakom riksdagens förslag. Det är inte så enkelt som Torsten Bengtson försöker göra det till, och i vår motion har vi beträffande Östersjön sagt att vi anser att man bör ta upp diskussioner om uttunningszoner i anslutning till en nordisk kärnvapenfri zon. Till dessa hör självfallet Östersjön, men också Norska havet och Kolahalvön. Avsikten med en uttunningszon måste vara att få bort alla kärnvapen med räckvidden begränsad till det nordiska området, och helst bör man se till att denna zon blir helt fri från kärnvapen. Jag kan försäkra Gunnel Jonäng om att fredsrörelsen förvisso icke kommer att resignera. Det har den vuxit sig alltför stark för. Frågorna är alltför väsentliga. Det gäller ju trots allt mänsklighetens överlevnad. Vi är medvetna om att det kommer att ta tid, men vi tycker inte det borde ta en sådan tid som det faktiskt gör genom att man i dag inte vidtar några konkreta åtgärder. Som ett exempel på detta kan nämnas att när man överlämnade de 750 000 namnen till utrikesminister Ullsten förklarade han att han inte såg målet Norden som en kärnvapenfri zon som ett viktigt inslag i nedrustningsarbetet. Han förklarade dessutom att det väsentligaste var att stormakterna vidtog åtgärder. Det är självfallet oerhört viktigt, men vi kan ju inte sitta med armarna i kors och vänta på att stormakterna skall göra något, utan vi måste själva agera. I det avseendet tycker vi att regeringen varit för passiv.
Herr talman! Jag konstaterar vilket undvikande och svävande svar som Eva Hjelmström gav i fråga om Östersjöns inlemmande i en eventuell kärnvapenfri zon i Norden. Där gavs inte mycket till besked. Det jag tidigare sade om riksdagens beslut behöver jag inte upprepa. Det kan Eva Hjelmström läsa själv.
Herr talman! Vi gör det inte så enkelt för oss som Torsten Bengtson, som bara deklarerar att Östersjön skall vara helt fritt från kärnvapen. Det är naturligtvis ett mål som också vi vill uppnå, men vi menar att kravet i det sammanhanget måste ställas både på öst och väst liksom att det skall omfatta även Norska havet och Kolahalvön. Så till vida går vi betydligt längre än Torsten Bengtson.

Herr talman! Jag avser inte att ägna mig åt skämtteckningar, utan åt substans. Det ter sig i en debatt som denna ganska naturligt att vår uppmärksamhet i första hand koncentreras på vad vi kan göra i vårt eget område för att åstadkomma ökad säkerhet, stabilitet och bättre förutsättningar för fred. Det är inte något utslag av trångsynt nationell egoism att sätta säkerheten och stabiliteten i det nordeuropeiska och nordatlantiska strategiska område som Sverige är en integrerad del av som det viktigaste arbetsfältet för svensk säkerhets-, rustningskontrollsoch nedrustningspolitik, utan snarare en insikt om att det är på detta område som vi har de största möjligheterna att göra de verkningsfullaste insatserna. Vårt bidrag till stabiliteten och säkerheten i vår del av Europa är det viktigaste bidrag vi kan ge strävandena att undvika krig och att söka bygga en varaktig fred. Traditionellt har vår neutralitetspolitik, stödd av ett efter våra förhållan den tämligen starkt försvar, setts som vårt viktigaste medel i det ständiga arbetet att nå dessa mål. Jag förblir övertygad om att betydelsen av dessa traditionella medel för vår säkerhetsoch fredspolitik icke har minskat under det senaste decenniet, utan att dessa medel tvärtom befäst sin betydelse och att de under den del av framtiden som det rimligen står i vår makt att överblicka snarast måste tillmätas ökad betydelse. Men detta får självfallet icke innebära att icke också andra medel prövas. Olika former av rustningskontrollåtgärder som påverkar Nordeuropa kan komma att spela en betydelsefull roll i framtiden, och det är med all rätt som dessa spelat en betydelsefull roll i det senaste årets debatt i olika fredsoch säkerhetsfrågor. Intresset har hitintills huvudsakligen koncentrerats kring förslaget att inrätta en kärnvapenfri zon i Norden. Som framgår även av årets betänkande från ett enhälligt utrikesutskott kan en sådan zon under vissa förutsättningar vara ett instrument för att i någon liten mån bidra till att öka säkerheten och stabiliteten i denna del av världen. Under hela den tid sedan slutet av 1950-talet — Torsten Bengtson redogjorde för några av milstolparna — som denna zonfråga har varit aktuell har det varit ett krav från främst dansk, norsk och svensk sida att en zon på ett eller annat sätt också inkluderar delar av främst sovjetiskt område. Skälet till detta är enkelt. Sovjetiskt territorium framstod länge som den enda del av det nordeuropeiska området i vilken kärnvapen permanent var baserade, och det skulle te sig något egenartat att inrätta en kärnvapenfri zon som icke alls påverkade den faktiska förekomsten av kärnvapen i området. För svensk del slogs detta fast i de snart klassiska formuleringarna från 1975. Medeldistansrobotar och taktiska kärnvapen, som är stationerade i närheten av zonen och som skulle kunna sättas in mot mål inom zonen, blir överflödiga och bör, som ett led i en överenskommelse om upprättande av en kärnvapenfri zon, dras bort. Så sent som förra året ställde sig riksdagen ånyo bakom denna formulering av ett av de svenska grundkraven på en kärnvapenfri zon. I utrikesutskottets betänkande i år konstateras att bl.a. intrånget av den sovjetiska ubåten 137 på svenskt militärt skyddsområde och inre territorialvatten i ökad grad har riktat uppmärksamheten på Östersjöns status i samband med en kärnvapenfri zon i det nordeuropeiska området. Här handlar det om ett problem som icke är alldeles enkelt, och utvecklingen under de gångna åren har klart visat att det finns anledning att behandla frågan om Östersjöns status i en kärnvapenfri zon delvis skild från det resonemang om en s.k. uttunningszon, som jag nyss redogjorde för. Sedan slutet av 1976 har Sovjetunionen i Östersjön baserat delar av sina operativa styrkor för kärnvapeninsatser mot mål i Västeuropa. De sex ubåtar av s.k. Golf II-klass som då fördes in i Östersjön har sedan dess bedrivit operativ patrullering, med undantag för de tillfällen då de gått upp mot Barents hav för att bedriva operativ skjutning. I en av de redovisningar av de sovjetiska s.k. eurostrategiska kärnvapenssystemen som offentliggjorts av sovjetiska talesmän har de 18 robotar av typ SSN 5 som dessa ubåtar är utrustade med varit inkluderade i de sovjetiska arsenalerna. Sedan något år tillbaka har Sovjetunionen dessutom i Östersjön baserat ett antal ubåtar av s.k. Juliettklass, beväpnade med fyra tunga långräckviddiga attackrobotar som med all sannolikhet är utrustade med kärnvapenstridsspetsar. Robotarna, av typ SSN 3, är huvudsakligen avsedda för insatser mot sjömål, men kan med all sannolikhet användas även mot landmål. Det är mindre sannolikt att denna tilltagande basering av sovjetiska kärnvapenstridskrafter i Östersjön riktar sig mot Sverige eller mot något annat nordiskt land, men detta gör knappast att man har anledning att se med mindre allvar på den utveckling som inleddes 1976 och som sedan dess fortsatt. Skulle Östersjön även i framtiden — och därtill i ökad utsträckning — vara ett basområde för denna typ av stridskrafter, skulle detta innebära att riskerna för snabba spänningshöjningar och tidiga krigshandlingar i Östersjöområdet ökade markant. Från NATO:s sida skulle det vara naturligt att så småningom etablera en fastare övervakning av dessa sovjetiska stridskrafter, och det är självklart att NATO skulle ha ett intresse av att snabbt kunna bekämpa dem, på samma sätt som Sovjetunionen skulle ha ett intresse av att aktivt kunna skydda dem i sina operationsområden i Östersjöns olika delar. Spänningen skulle öka, stabiliteten och säkerheten minska. Det räcker därför icke med att som ett led i ett avtal om en kärnvapenfri zon dra bort de kärnvapenstridskrafter från Östersjön som är riktade mot Sverige eller andra nordiska länder. En sådan uttunningszon i Östersjön skulle i själva verket kunna bli ett utmärkt skydd för ett intensifierat sovjetiskt användande av Östersjön som basområde för kärnvapen riktade mot europeiska, icke-nordiska mål. En så utformad kärnvapenfri zon skulle kunna fungera som en legitimering av upprättandet av något av en sovjetisk atomzon i Östersjön. Det är tyvärr fullt möjligt att den utveckling som inleddes genom Golfbaseringen 1976, och som nu fortsattes genom Juliettbaseringen, kommer att fortsätta. Sovjetmarinen förfogar över ytterligare Juliettbåtar som mycket väl kan komma att överföras till Östersjön under de kommande åren. Därefter kan det icke uteslutas att ubåtar av s.k. Hotelklass, likaledes utrustade med SSN 5-robotar men till skillnad från Golfubåtarna försedda med atomdrift, kan komma att tillföras Östersjömarinen. De enheter från 1960-talet och 1970-talets början som inte längre behövs i Sovjetmarinen för att upprätthålla den strategiska nukleära balansen gentemot USA kan successivt komma att ombaseras till det mera skyddade Östersjöområdet för insatser mot västeuropeiska mål. I sitt anförande tog Mats Hellström upp de risker som möjligtvis kan föreligga för att kryssningsrobotar på amerikanska atomubåtar också blir föremål för basering i Östersjöområdet. Jag tror att den risken — av delvis tekniska skäl — är väsentligt mera begränsad, men det förändrar på intet sätt den politiska slutsatsen. De små risker som kan föreligga för en sådan utveckling leder till samma konklusioner vad gäller kravet på en kärnvapenfri zon och vad gäller Östersjön som den faktiskt förekommande använd Det är bl.a. mot denna bakgrund som de svenska kraven på en kärnvapenfri zon vad gäller Östersjön skärpts under de senaste åren. I utrikesutskottets betänkande slås nu följande fast: ”Ett naturligt krav i sammanhanget bör vara att Östersjön skall vara kärnvapenfritt.” Värst mycket klarare än så kan ett krav på total kärnvapenfrihet för Östersjön knappast formuleras. Det är självfallet en betydande styrka att riksdagens demokratiska partier står eniga bakom detta krav. Att Eva Hjelmström i det föregående meningsutbytet sade att vpk inte kan instämma i kravet är knappast ägnat att förvåna. Det är som bekant en betydande skillnad mellan västliga och östliga kärnvapen i vpk:s världsbild. Det kan givetvis anföras att detta krav på kärnvapenfrihet i Östersjön icke gör det lättare att realisera tanken på en kärnvapenfri zon i detta område. Jag tror själv att skillnaden är marginell. De svårigheter som står att övervinna är redan i dag så betydande, att denna fråga med all sannolikhet kommer att vara med oss en lång tid framöver. Jag är dessutom fast i åsikten, att en kärnvapenfri zon endast är meningsfull om den medför en faktisk reducering av de kärnvapenarsenaler som förekommer i vår omedelbara närhet, och att etablerandet av en kärnvapenfri zon som tillät eller kanske t.o.m. stimulerade främst Sovjetunionen till ett utnyttjande av Östersjön som en atomzon snarare skulle minska än öka säkerheten, stabiliteten och förutsättningarna för fred i vår del av världen.
Herr talman! Vad som förvånar i Carl Bildts analys är väl att han hävdar att arbetet skulle bli meningsfullt enbart om man får in såväl taktiska kärnvapen i Östersjön i ett zonarrangemang — så att alltså de vapen som är riktade mot Norden kan tas bort — som andra kärnvapen. Men vad är alternativet? Vi är i dag kärnvapenfria i våra territorier. Vi har i dag runt omkring oss — i Östersjön och i Nordsjön — alltför mycket kärnvapen. Det är vad vi lever med nu. Det måste väl rimligen vara så att kan vi arbeta för en kärnvapenfri zon, varvid nu Sverige ställer kravet på supermakterna att de skall reducera sina taktiska kärnvapen, så är varje minskning en förbättring i förhållande till nuläget. Det borde egentligen från Carl Bildts egna utgångspunkter snarast vara så att ju fler kärnvapenbestyckade fartyg och andra vapenbärare som finns runt omkring Sverige — och Carl Bildt har ju här gjort en uppräkning — desto angelägnare är det just för ett land som Sverige att så gott vi förmår, även med risk att misslyckas, driva arbetet för en kärnvapenfri zon, helt enkelt därför att vi har ett mycket dyrt försvar. Det är ett försvar som vi i stort sett i enighet värnar om — vi diskuterar inriktningen av det på olika sätt. Det är ett militärt försvar för 17 miljarder kronor, och det är starkt som konventionellt försvar, när det gäller att möta konventionella anfall. Men det är ju också klart utsagt i vår försvarsdoktrin att skulle Sverige angripas i ett kärnvapenanfall, så kan vi inte försvara oss med vårt konventionella försvar. Eftersom vi icke skall skaffa egna kärnvapen — och ingen här i kammaren har sagt att vi skall göra det — så kommer det svenska försvaret vid ett kärnvapenanfall mot oss att mycket starkt reduceras i värde, tyvärr. Just det förhållandet att allt fler kärnvapenbestyckade vapenbärare finns runt omkring oss borde rimligen snarast förena Carl Bildt och mig i en ökad strävan att arbeta för en kärnvapenfri zon. Även marginella reduktioner när det gäller kärnvapen, marginella höjningar av kärnvapentröskeln — marginella förbättringar i den meningen att det är mindre sannolikt att kärnvapen sätts in mot oss — ökar det svenska konventionella försvarets betydelse. Ur den synpunkten borde Carl Bildt vara entusiastisk inför det arbete för en kärnvapenfri zon om vilket utrikesutskottet är enigt.
Herr talman! Carl Bildt anklagar vpk för att inte kunna instämma i det här kravet i fråga om Östersjön. Men Carl Bildt lyssnade uppenbarligen inte på vad jag sade tidigare och har uppenbarligen inte heller läst vad vi har sagt i anslutning till denna fråga. Vi ställer oss självfallet bakom kravet. Men vad vi har diskuterat är ju också att man inte kan göra det så enkelt. Man bör i samband med Norden som en kärnvapenfri zon diskutera uttunningszoner. Dit hör Norska havet, Kolahalvön och Östersjöområdet. Carl Bildt kan ju inte heller vara omedveten om de krav vi riktat mot den sovjetiska regeringen i vad gäller ubåtarna, bl.a. Golfubåtarna. Vidare säger Carl Bildt att kravet på att Norden skall vara en kärnvapenfri zon blir meningsfullt först om det innebär en reduktion av kärnvapenarsenalen. Ja, det är precis samma argumentation som den utrikesministern tidigare använde gentemot fredsrörelsen. Det visar ju bara att man inte förstått vitsen med det kravet. Det är ju ett led i strävandena att stoppa upprustningen, att reducera kärnvapenarsenalen på sikt.

Herr talman! Carl Bildt ville inte ägna sig åt skämtteckningar utan hellre åt substansen i det hela. Nu uppfattar jag inte det här som någon skämtteckning. I så fall är det ett rätt egendomligt sätt att skämta på, Carl Bildt! Det är ett slags svart humor att Svenska Dagbladet upphöjer kärnvapenvansinnet till att vara underhållning. I vad gäller substansen får man en känsla av att Carl Bildt är väldigt angelägen om att få rada upp invändningar och komplikationer. Han försöker t.ex. föra i bevis att vissa konsekvenser av en nordisk zon när det gäller Östersjön skulle kunna innebära ökade risker för kärnvapenbasering i vår närhet. Självfallet skall vi också ta med sådana faktorer i resonemanget. Jag tycker i alla fall att slutsatsen i Carl Bildts resonemang var något så när positiv. Ändå tycker jag att det positiva intresset från moderat sida saknas i den här frågan. Från moderat håll hör man bara en rad invändningar. Dessutom talar man om en rad svårigheter. Sällan hör man moderaterna dra slutsatsen att det är värdefullt att vi för den här debatten. Genom att driva på i frågan kan vi ju påverka också den europeiska utvecklingen. Vi kan rikta strålkastarljuset mot Sovjets kärnvapenrustningar i vår omedelbara närhet. Trycket på USA:s förhandlare kan kanske öka, om NATO-länder som Danmark och Norge visar ett aktivt intresse för en kärnvapenfri zon i Norden. Jag tror att det skulle vara värdefullt om Carl Bildt åtminstone någon gång kunde säga att vi gör nytta genom att driva den här debatten. Det vore bra om han inte ständigt radade upp svårigheter och närmast antydde att debatten är besvärlig och att vi kanske helst skulle kunna vara utan den. Naturligtvis vore det också bra, om Carl Bildt använde sina kunskaper och sitt analytiska sinne till att någon gång tala om NATO:s kärnvapen i vår omedelbara närhet, men det kanske är för mycket begärt.
Herr talman! En serie av något motstridiga anklagelser har här riktats mot mig. Sture Ericson säger att jag bara radar upp svårigheter, medan Eva Hjelmström säger att jag gör det alldeles för enkelt för mig när det gäller detta med en kärnvapenfri zon. Först till Eva Hjelmström. Jag anklagar inte vpk. Jag bara konstaterar att Eva Hjelmström i den tidigare replikväxlingen med Torsten Bengtson icke kunde instämma i kravet att samtliga kärnvapen, dvs. Golfubåtar och Juliettubåtar inkluderade, skall dras bort från Östersjön. Hon säger att det är väldigt svårt. Jag bara konstaterar att vpk ser stora svårigheter så fort sovjetiska kärnvapen syns vid horisonten. I övrigt är inte svårigheterna alldeles oöverstigliga enligt vpk:s argumentation. Eva Hjelmström sade att vpk har ställt krav på Sovjetunionen. Ja, jag vet det. Det har stått i tidningarna att Lars Werner har skrivit brev till sina sovjetiska kolleger i Moskva. Vpk är det enda parti, såvitt jag vet, som har förmånen av konfidentiell brevväxling med det sovjetiska kommunistpartiet. Det skulle vara intressant att få höra vad de sovjetiska partibröderna har svarat på Lars Werners brev, i den mån något svar har inkommit till vpk-kansliet. Till Mats Hellström vill jag säga att jag inte ser någon oenighet i sak mellan honom och mig. I det enhälliga betänkande som nu föreligger från utrikesutskottet slår man fast en ståndpunkt i vad gäller Östersjön — det handlar om Golfubåtar och Juliettubåtar och övrigt som kan tillkomma från den sovjetiska sidan samt eventuell introduktion av kryssningsrobotar på amerikanska fartyg — som möjligen kan tänkas vara oförenlig med en kärnvapenfri zon. Jag tror att man skall vara medveten om de faror som föreligger för att Östersjön i vissa lägen, på det sätt som nu har skett, blir ett baseringsområde för allt fler kärnvapen. Då kan vi faktiskt riskera att hamna i en situation där en ofullständig kärnvapenfri zon stimulerar fram en utveckling som medför att vi får en ökad instabilitet i det nordiska området. Jag har bara påpekat någonting som utrikesutskottet har formulerat och som också olika socialdemokratiska företrädare har tagit fram, bl.a. i den socialdemokratiska partimotionen. Mot bakgrund av den faktiska utvecklingen när det gäller kärnvapen i Östersjön är det viktigt att vi bidrar till att detta krav också kommer i fokus för den politiska debatten.
Herr talman! Det känns litet meningslöst att diskutera detta, eftersom Carl Bildt uppenbarligen inte kan lyssna på vad man säger. Han påstår att vi har konfidentiell brevväxling med Sovjets regering. Detta brev med, jag upprepar, krav på att Sovjet skall dra bort sina kärnvapenbestyckade ubåtar från Östersjön — kan det uttryckas tydligare? — var väl inte särskilt konfidentiellt, eftersom det publicerades i samtliga tidningar. När jag anklagade Carl Bildt för att göra det litet enkelt för sig avsåg jag därmed att han, vilket också Sture Ericson sade, så ensidigt bara tittar åt ett håll. Han kunde möjligen komplicera frågeställningen något genom att titta på Östersjöområdet i dess helhet, liksom på, som jag sade tidigare, Norska havet och Kolahalvön. Titta litet på NATO:s upprustning, t.ex. i Norska havet och i Västtyskland, som faktiskt tillhör Östersjöområdet! Men så långt sträcker sig inte Carl Bildts världsbild, eller ens nordiska syn, utan han inskränker sig till en mycket begränsad del. Det är bara att beklaga för analysens skull.
Herr talman! Det är litet motstridiga budskap som kommer från Carl Bildt och Ingrid Sundberg. Ingrid Sundberg sade tidigare att hon instämde i utskottets utlåtande, men menade att det var farligt om kravet på en kärnvapenfri zon drevs som ett förstahandskrav. Det skulle enligt henne minska engagemanget för andra, mer viktiga nedrustningsmål. Carl Bildt målar upp en mycket hotfull bild av en möjlig utveckling i vår näraliggande omvärld, i Östersjön. Där kan det enligt Carl Bildt komma att ske en kraftig upprustning av sovjetiska kärnvapenbåtar, vilket skulle föranleda motsvarande upprustning av NATO:s kärnvapenbestyckade ubåtar. Detta skulle rimligen göra frågan mycket angelägen och akut för oss. Det är detta dubbla budskap från moderaterna som det är viktigt att påtala. Om man, som Carl Bildt, menar att det finns risk för en upprustning av kärnvapnen runt omkring oss, måste det vara än mer angeläget att den svenska regeringen aktivt driver arbetet för att konsolidera den kärnvapenfrihet som vi nu har och, tillsammans med de andra nordiska regeringarna, försöker finna vägar för att med kärnvapenmakterna i vår närhet ta upp diskussioner och ställa dessa nordiska krav. Man kan inte säga: Kan vi inte nå allt, då är hela frågan värdelös. Om det pågår en upprustning runt omkring oss, måste rimligen varje begränsning i denna upprustning som vi kan åstadkomma genom detta arbete vara viktig.
Herr talman! Det vore bra om vi någon gång kunde få höra från Carl Bildt att han anser att den debatt om den kärnvapenfria nordiska zonen som nu har förts i mer än ett år är ett positivt inslag i det säkerhetspolitiska skeendet i Europa. Vi vet att Pentagon tycker att denna diskussion om en nordisk zon är en onödig debatt. Ibland får man faktiskt det intrycket att Carl Bildt delar den uppfattningen.
Herr talman! Först till Eva Hjelmström: Jag ber om ursäkt om det jag sade uppfattades så att jag ville anklaga er för att ha skickat ett hemligt brev till Moskva. Det brevet har varit offentligt. Jag frågade närmast efter svaret på brevet. Jag har inte sett något svar refererat i pressen, och det kan bero på att det antingen är hemligt eller inte har inkommit. Om det är hemligt och har inkommit, har vi ju möjlighet att få reda på innebörden av det hela. Sedan kort till Mats Hellström och Sture Ericson: Jag tror att debatten om en kärnvapenfri zon faktiskt har ett betydande värde, därför att den handlar om det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och om konkreta saker, som vi har en begränsad men dock någon möjlighet att påverka. Denna debatt kommer att vara med oss under många år, eftersom de problem som föreligger när det gäller att uppnå resultat är mycket betydande. Jag tror att denna debatt kommer att bidra till att det blir en ökad förståelse i det som kallas fredsrörelse och i den allmänna opinionen för centrala säkerhetspolitiska samband i Nordeuropa. Denna debatt kan faktiskt vara en spärr mot den typ av utveckling i Östersjön som både jag och Mats Hellström nämnde, och den kan bidra till att så småningom stärka den nordiska stabilitet och balans som Allan Hernelius talade om tidigare i denna debatt.

Herr talman! Jag går upp i denna debatt närmast med anledning av ett yttrande som Mats Hellström fällde i sitt första anförande i denna fråga. Mats Hellström konstaterade att utskottets skrivning var en demonstration av att alla partier var eniga om att vi skulle försöka skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Mats Hellström sade att det var en demonstration av enighet, men i nästa andetag citerade han ett uttalande av Ola Ullsten som gav sken av att engagemanget från regeringens sida inte var så helhjärtat. Jag tycker att det var ett ohederligt sätt att argumentera på i detta sammanhang. Mats Hellström anförde ett lösryckt citat ur utskottsbetänkandet, som omfattar ett rätt långt återgivande av vad Ola Ullsten hade sagt. Ola Ullsten redovisade olika åtgärder som regeringen hade vidtagit för att fullfölja riksdagens uppdrag att verka för en kärnvapenfri zon. Han redovisade i uttalandet att han tagit kontakt med de nordiska regeringarna och med Sovjetunionens och USA:s regeringar. Därvid konstaterade han också att intresset hos kärnvapenmakterna var svalt för att skapa den kärnvapenfria zonen i Norden. T utskottsbetänkandet redovisas dessutom att man inom regeringskansliet håller på att utarbeta en studie och ett handlingsprogram för hur man skall agera i den här frågan i fortsättningen. FOA har också fått regeringens uppdrag att göra en allmän studie, som kan ligga som underlag för kommande aktioner i den här frågan. Dessutom finns det uttalanden av Thorbjörn Fälldin i ett par olika sammanhang, där han också mycket starkt pläderar för värdet av en kärnvapenfri zon i Norden. Till detta skall läggas att också Norge och Danmark har aktioner på gång, i linje med de svenska aktionerna inom UD, för att arbeta för realiserandet av en kärnvapenfri zon. Det uppdrag som regeringen har fått av riksdagen är alltså i full verksamhet, det vill jag poängtera. Man kan säga att allt som hittills kunnat göras i den här frågan också har blivit gjort från regeringskansliets sida. Det vill jag ha fastslaget. Det fastslås också, Mats Hellström, i det enhälliga utskottsbetänkande som ligger till grund för dagens debatt i det här ärendet. Jag tycker att det inte är korrekt att citera lösryckta meningar då hela uttalandet innehåller så mycket mera. Jag konstaterar att Eva Hjelmström har också varit ute i ett sådant syfte. Eva Hjelmström har sagt att Ola Ullsten har uttalat sig nedsättande om den svenska fredsrörelsen.

Jag tycker att det uttalande som lästes upp här i kammaren ger klart uttryck för att regeringen har en positiv syn på fredsrörelsen. Det är bra om Eva Hjelmström slutar att misstänkliggöra regeringen när det gäller dess strävan att få till stånd fred och nedrustning på det internationella fältet. Jag vill också hjälpa Eva Hjelmström med ytterligare en replikväxling. Jag efterlyser svaret på vpk:s brev till Sovjetunionen där vpk protesterar mot att Sovjetunionen har kärnvapenbestyckade ubåtar i Östersjön.
Herr talman! Rune Ångström behöver inte vara så upprörd över mina uttalanden om regeringens hantering av frågan. Jag har nämligen inte uttalat mig om den. Jag har medvetet undvikit att kritisera regeringens handläggning, av just det skäl som jag själv angav. Jag tycker att det är viktigare med enigheten. Jag har inte på något sätt velat ta upp en debatt om detta här, även om jag kan ha synpunkter på hur man handlägger frågan i regeringskansliet. Jag tycker att det finns skäl för utrikesutskottet att, som utskottet har gjort, understryka att det är viktigt att det här arbetet utförs i regeringskansliet på sätt som sker. Det har jag också sagt. Dessutom har jag — och det tycker jag är en väsentlig fråga att ta upp — gått in på själva zonens syfte. Där belyses ju ganska väl den här skillnaden — ofullständigheten, skulle jag vilja säga — i Ola Ullstens uttalande i utrikesdebatten tidigare. Han har gjort samma uttalande i folkriksdagen för nedrustning. Han säger att en zon inte är någon genväg till nedrustning. Om zonen kommer till stånd är det ett resultat av framsteg på nedrustningsområdet. Som jag sade tidigare menar jag att detta är sant precis så långt som uttalandet går. Men det är också bara halva sanningen. Man måste betona att det är fråga om en process som sker stegvis och där själva det gemensamma arbetet mellan de nordiska länderna, med olika säkerhetspolitiska system, för att bevara och konsolidera kärnvapenfriheten i Norden kan syfta till eller få till effekt att den låga spänningen i Norden består. Detta arbete för att få till stånd zonen är alltså i sig ett led i en avspänning, som i sin tur kan göra det lättare att åstadkomma de nedrustningsresultat som Ola Ullsten talade om. Detta är just den komplettering som jag tycker det är viktigt att göra. Därför tycker jag Ola Ullstens sanna men halva utsaga är ett pedagogiskt exempel som visar att zonarbetet har två delar. Det är, som man säger i Finland ibland, fråga om hardware — det måste bli färre vapen. Men det är också fråga om software — själva arbetet, som i sig innebär en avspänningsprocess.
Herr talman! Det var ett förfärligt tjatande om det här brevet. Jag vill först erinra om att vpk som första parti gick ut och krävde att Östersjön skulle vara ett kärnvapenfritt hav. När det gäller svaret vill jag säga att varken Carl Bildt eller Rune Ångström kan vara omedvetna om det praktiska svaret. Eller är de helt okunniga om besöket av den sovjetiska, eventuellt kärnvapenbestyckade ubåten i Karlskrona? Det är inte fråga om att misstänkliggöra regeringen. Det är en politisk diskussion vi för. Det är ju ett faktum, som inte bara vi kan konstatera utan som jag nyss hörde Mats Hellström konstatera och som jag vet att den samlade fredsrörelsen har konstaterat, att regeringen Fälldin-Ullsten i dag inte gör tillräckligt mycket i den här frågan. Jag skulle kunna citera ur Kvinnor för freds senaste internbulletin, där man redogör för mötet med utrikesministern i samband med överlämnandet av namnunderskrifterna. Utrikesministern förklarade då att papper var väl inte så väsentligt i sammanhanget. Det var dock ett års arbete från sju fredsorganisationer som låg bakom dessa ”papper”, ett arbete som utan tvivel inneburit oerhört mycket för opinionen. Vid samma tillfälle förklarade Ola Ullsten att han inte kunde se att kravet på en kärnvapenfri zon var särskilt viktigt i nedrustningssträvandena. Det viktiga var att få bort kärnvapnen. Det kunde vi vara överens om allihop, men en kärnvapenfri zon är ju ett led i en reducering av kärnvapenarsenalen. Några konkreta åtgärder annat än de som också utskottet hänvisar till, nämligen diskussioner mellan de nordiska utrikesministrarna, kunde Ola Ullsten inte presentera. Vi tycker att det är för svagt. Vi har rest och vidhåller kravet om ett handlingsprogram.
Herr talman! När Eva Hjelmström citerar Ola Ullsten fortsätter hon i samma stil som hon har drivit den här debatten tidigare när hon velat betygsätta regeringens agerande beträffande en kärnvapenfri zon och beträffande Ola Ullstens betygsättning av fredsrörelserna i stort. Jag har läst hela det uttalande som Ola Ullsten gjorde vid det tillfälle då man överlämnade namnunderskrifterna till honom. Det var inte alls något förringande av fredsrörelsens insatser. Däremot försökte sig Ola Ullsten på den pedagogiska uppgiften att förklara hur svårt det är att förverkliga en kärnvapenfri zon i Norden, när vi har kärnvapen stationerade runt de nordiska gränserna — kärnvapen med så kort räckvidd att de inte når fram annat än till nordiska mål. Vi har dessutom vittnesbördet i form av den sovjetiska ubåten. Det gjorde också klart för oss här i Sverige att Östersjön och även våra kuster, i varje fall vid vissa tillfällen, är nedsmittade av kärnvapen. När man har en sådan politisk och militär realitet inpå gränserna, tycker jag att det är riktigt att man talar om även för fredsrörelsen att syftemålet med en kärnvapenfri zon i Norden kan vara svårt att förverkliga. Samtidigt har Ola Ullsten — och de politiska partierna har ställt sig bakom — hela tiden verkat för att vi skall uppnå dessa mål. När vi är ense om målet behöver vi inte misstänkliggöra varandras åsikter med konstiga citat. Jag vill också till Mats Hellström säga att jag tolkar betänkandet på det sättet, att utskottet anser att vi skall spela på hela registret då det gäller att nå framgång i denna fråga. Här citerar utskottet ett uttalande av utrikesminister Ola Ullsten, där han lägger fram detta register med kontakter med regeringarna i de nordiska länderna, med kontakter med Sovjets och USA:s regeringar, med studier i FOA och flera andra praktiska åtgärder i samma syfte. Då tycker jag att det här är bra, och det bör accepteras, eftersom det står ett enigt utskott bakom det hela. Jag tycker inte att ett sådant här lösryckt citat skulle ha kommit fram i den här debatten. Det hade varit bättre att Mats Hellström refererat hela åtgärdsregistret och inte bara en kort mening i ett uttalande.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är oerhört positivt att vi är ense om målet, nämligen Norden som en kärnvapenfri zon. Det har jag framhållit tidigare i debatten. Vad vi inte är överens om är vägen dit. Framför allt är vi inte överens om i vilken takt man skall bedriva det mödosamma arbete — jag är medveten om att det är mödosamt — som förverkligandet av zonen innebär. Jag tvingas ånyo konstatera att det för regeringen borde vara än mödosammare än det är i dag, eftersom man i dag inte lägger ned särskilt mycket kraft på att vi skall nå detta mål. Sedan till diskussionen om vad som hände uppe hos Ola Ullsten. Den kan dra ut i det oändliga, och den är tämligen ointressant, eftersom detta inte är det första tillfället då utrikesministern intagit en vad Kvinnor för fred och IKFF kallar arrogant attityd mot fredsrörelsen. Rune Ångström säger att han pedagogiskt — om jag uppfattade det rätt — försökte förklara det mödosamma i det här arbetet. Redan det är ju litet övermaga, för jag tror att samtliga fredsorganisationer är helt överens om att det kommer att ta tid och att det innebär mycket jobb. Samtliga sju organisationer som var där delade tyvärr min uppfattning, nämligen att väldigt litet görs. Utrikesministern försökte förringa vikten av Norden som en kärnvapenfri zon.
Herr talman! Jag vill bara i korthet konstatera att utrikesminister Ola Ullsten i regeringsdeklarationen den 17 mars hade ett långt avsnitt där han talade om de ideella folkrörelsernas engagemang i fredsrörelsen. Han betonade på regeringens vägnar det värdefulla i att denna folkrörelse hade uppstått och fått en sådan slagkraft i sitt agerande och i sin agitation. Jag tycker att Eva Hjelmström skulle applådera ett sådant uttalande, som gavs på regeringens vägnar.
Herr talman! Jag begärde ordet för replik. Men enligt riksdagens arbetsordning kan man inte begära replik på replik, och jag avstår nu med tanke på tidsbristen från vidare anföranden.
Herr talman! Jag satte upp mig på talarlistan i samband med att Carl Bildt ställde en fråga, som jag då inte fick tillfälle att besvara. Nu har jag besvarat den frågan.
Herr talman! Eva Hjelmströms svar på min fråga huruvida det hade kommit något svar på Lars Werners brev till det sovjetiska kommunistpartiet var att svaret hade kommit med den sovjetiska ubåten. Får jag då rekommendera ett nytt brev, där man upplyser om att det finns enklare och mer fredliga sätt att kommunicera över fredens hav.